Herr talman! Den fortsatta lågkonjunkturen innebär många problem för näringsliv och sysselsättning. Även om regeringen genom åtgärder av olika slag försöker begränsa lågkonjunkturens negativa verkningar, så har ändå påfrestningarna för stora delar av näringslivet blivit besvärliga. Konsekvenserna av detta berör de allra flesta, löntagare som företagare, men också samhället i dess helhet och givetvis samhällsekonomin. Regeringens nyss presenterade åtgärdsprogram skall väl i någon mån brygga över den närmaste tidens svårigheter, men vad vi framför allt väntar på är en allmän konjunkturuppgång i världen. I en lågkonjunktur framträder mer än eljest de ömma punkterna i samhällsmaskineriet. För många företag framträder skatte och avgiftssystemet som ett av de allra största problemen — främst givetvis de skatter och avgifter som skall erläggas även om vinsten är minimal. Vad jag här främst tänker på är arbetsgivaravgifter som tas ut helt oberoende av lönsamheten. En annan utgift som även den betyder ganska mycket för familje företagen, de mindre och medelstora företagen, är den årliga kapitalskatten. Oberoende av lönsamheten får ägaren betala den årliga förmögenhetsskatten. Framför allt genom inflationen har värdet av företaget eller aktievärdet stigit mycket väsentligt. Kapitalskatten skall betalas med beskattade medel och kan komma att medföra att företagets ekonomiska resurser i ganska hög grad urholkas, resurser som med en annan utformning av kapitalbeskattningen hade kunnat användas för att konsolidera företaget. Jag besökte för någon vecka sedan ett familjeföretag med ett hundratal anställda, där både företagare och anställda var helt överens om nödvändigheten av en annan beskattning av det i företaget bundna kapitalet. I motioner från borgerligt håll och även från enskilda statsråd i den tidigare regeringen har uttalats angelägenheten av en lindrigare beskattning av det i företagen bundna kapitalet. Och behovet härav framträder tydligare än någonsin i dagens hårt pressade läge för företagen. Det var därför med tillfredsställelse vi i slutet på förra året tog del av företagsskatteberedningens förslag, Särskilda skattelättnader för familjeföretag, utarbetat av en arbetsgrupp inom företagsskatteberedningen. Detta förslag berör främst problem i samband med generationsväxling och tar sikte på att lindra arvs och gåvoskatten i samband därmed. I realiteten medför förslaget en avdragsrätt vid inkomstskatteberäkningen för avsättning till en arvs och gåvoskattefond, eller i vissa fall en direkt avdragsrätt under en följd av år för erlagd arvsskatt. Utan tvivel skulle genomförandet av detta förslag underlätta generationsväxlingen och medföra större möjligheter att bibehålla de mindre och medelstora företagen som enskilda företag och som familjeföretag. Och jag hoppas verkligen att det skall vara möjligt att redan i år i riksdagen kunna fatta ett positivt beslut i denna fråga. Men när man läser utredningsförslaget och lyssnar på företagens problem i dagsläget ställer man otvivelaktigt frågan: Måste vi inte göra något även mot den årliga kapitalbeskattningen? Positiva uttalanden som gjorts om en lindring av kapitalbeskattningen har ju omfattat även den årliga beskattningen. Därför anser jag det nödvändigt att regeringen låter snabbutreda denna del av kapitalbeskattningen, så att riksdagen i höst kan fatta beslut inte bara om åtgärder för att underlätta generationsväxlingen utan också för att lindra den årliga beskattningen av det i företagen bundna kapitalet. När jag ser på det forna regeringspartiets attityd till de mindre och medelstora företagen blir jag verkligen förvånad över den negativa inställning som socialdemokraterna intar mot denna samhällsgrupp. I förra årets valrörelse betonade socialdemokraterna sin positiva syn på småföretagen. Årets motioner visar något annat: på punkt efter punkt föreslås åtgärder som riktar sig mot småföretagarna. Och detta görs vid ett tillfälle då hela näringslivet står inför allvarliga problem på grund av lågkonjunkturen. Man kan inte annat än beklaga denna inställning. I stället för att skapa motsättningar kräver tidsläget att vi alla känner vårt ge Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt mensamma ansvar för framtiden. Vi har genom lågkonjunkturen men också genom kostnadsutvecklingen hamnat i ett ekonomiskt besvärligt läge, där vår konkurrenskraft i förhållande till andra länder väsentligt försämrats. Vad som nu behövs är ett gemensamt ansvarstagande, där regering och riksdag — oppositionen inräknad — tar sitt ansvar och där arbetsmarknadens parter utöver sina egna partsintressen också känner ansvaret för den ekonomiska utvecklingen i vårt land.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten i höstas underströk jag att socialdemokratin även i oppositionsställning kommer att se till att socialpolitiken förblir en av politikens huvudfrågor. Vi har nu lagt fram förslag som syftar till en vidareutveckling av den sociala tryggheten på väsentliga områden. Det gäller familjepolitiken, hälso och sjukvården samt utbyggnaden av långtidssjukvården och hemsjukvården. Många av dem som i dag är gamla har fått känna av fattigdom och arbetslöshet i ett samhälle där materiell trygghet, sjukvård och utbildning var förbehållet några få. De har en självklar rätt till den välfärd de själva varit med om att bygga upp. Det gäller materiell standard genom folkpensioner och ATP, det gäller hälso och sjukvård. Det har varit en ovärderlig styrka i vår hälso och sjukvård att samhället genom landstingen nu svarar för praktiskt taget all sjukhusvård och den övervägande delen av den öppna hälso och sjukvården. Därigenom kan sjukvården ges en social helhetssyn. Vi har kunnat genomföra reformer som genom sjukförsäkringen gett samhället det avgörande inflytandet över de privatpraktiserande läkarnas verksamhet och som genom tandvårdsförsäkringen gjort tandvården till en samhällets uppgift på samma sätt som hälso och sjukvården. Genom sjukförsäkringen har vi kunnat tillföra sjukvårdshuvudmännen ett betydande ekonomiskt stöd för att underlätta utbyggnaden av den öppna hälso och sjukvården och på så sätt föra sjukvården närmare människorna. Denna samlade och målinriktade sjukvårdspolitik är av avgörande betydelse för den utbyggnad av långtidssjukvården som den socialdemokratiska regeringen prioriterade och satte i centrum för insatserna på det sjukvårdspolitiska området. Därför vänder vi oss mot alla försök till privatisering av den svenska sjukvården. De nya signaler som i detta avseende nu hissas av den borgerliga regeringen ger anledning till oro. Den reaktion som de redan åstadkommit är inte att ta miste på. Vår principiella uppfattning om en kommande sjukvårdslagstiftning är att alla skall ha lagfäst rätt till hälso och sjukvård på lika villkor och att samhället genom lagstiftningen skall svara för hälso och sjukvården i sin helhet. En av de helt överskuggande frågorna när det gäller social trygghet nu och för 1980-talet är en angelägen och kraftfull utbyggnad av långtidssjukvården. Vi har under de senaste 10-15 åren fördubblat antalet långvårdsplatser från 20000 till ca 40 000, men vi måste få till stånd en ökning till minst 60 000 platser fram till 1985 om den efterfrågan vi nu kan räkna med skall kunna täckas. Vi vet att de äldre och deras anhöriga känner oro för att stå utan tillräckliga vårdmöjligheter. Vi vet att de äldre blir allt fler och att vårdbehovet därför ökar. Vi vet att över 10 000 patienter väntar på plats i långtidssjukvården. Vi vet att det behövs mer personal på de sjukhem för långtidssjukvården som redan finns. Vi vet att det behövs mer hemsjukvård. I vår motion lägger vi nu fram förslag om ett utbyggnadsprogram för långtidssjukvården och hemsjukvården med stöd av statsbidrag till landstingen. Jag skall inte i detalj gå in på detta viktiga utbyggnadsprogram, då jag vet att herr Karlsson i Huskvarna i sitt anförande närmare kommer att redogöra för den målmedvetna satsning på hälsovården som vi nu anser tillhöra de allra viktigaste insatserna på det sociala området. Låt mig emellertid få göra ett tillägg. Den borgerliga regeringen är tyvärr inriktad på att förhala en lösning genom tillsättandet av en arbetsgrupp för fortsatt utredning av dessa frågor. Enligt min mening behövs inte här något fortsatt utredningsarbete. Det finns redan ett tillräckligt underlag för ett praktiskt ställningstagande för ökade angelägna insatser på det här området. Socialdemokratins ansvar för den äldre generationen kommer också till uttryck i vår motion om den framtida socialvårdens mål och riktlinjer. Inför den socialvårdsreform som socialdemokratin målmedvetet arbetar för, med socialarbetarnas uttalade stöd, kräver vi en socialtjänst som på ett tillfredsställande sätt tillgodoser de äldres växande behov av social service. Det gäller boendet, det gäller meningsfull sysselsättning och aktivitet för att bryta isolering och passivitet. Det gäller trafiken, färdtjänsten. Vi utgår ifrån att socialvården genom mera differentierade resurser skall kunna få möjlighet att i större utsträckning än nu förlägga olika stöd och behandlingsmetoder till den enskildes nära sociala miljö. Där kommer man också in på en annan huvudlinje i den omdaning av socialvården som socialdemokratin anser angelägen och nödvändig. Det gäller frihet och frivillighet i behandling. Denna uppfattning får stöd av dem som arbetar på detta viktiga fält, nämligen socialarbetarna och deras ideella och fackliga organisationer. Jag har här talat om de äldre och deras trygghet. Låt mig, herr talman, ta upp den andra stora reformfrågan, nämligen familjepolitiken. I enlighet med våra utfästelser under valet kräver vi i en familjepolitisk motion med konkreta och preciserade förslag och med en utarbetad lagtext ett snabbt och sammanhållet beslut om ett utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen. Förslaget grundas på den av den Fridhska arbetsgruppen i fjol framlagda rapporten. Löntagarnas organisationer tog aktivt del i utredningsarbetet och har sedan i remissbehandlingen av förslaget givit det sitt fulla stöd. Detta förslag till en helhetslösning har således en stark facklig förankring, och det tillmötesgår de förväntningar som den fackliga rörelsen har rätt att ställa på en reform av detta slag. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Låt mig, herr talman, slå fast att för socialdemokratin är familjepolitiken en del av en samlad politik för att åstadkomma social utjämning och skapa ett bättre samhälle för alla människor. Frågor om barn och familj griper in på skilda samhällsområden. Att förbättra barnens levnadsvillkor måste ständigt stå i centrum för det politiska reformarbetet. Det är därvid i första hand barnens behov som skall påverka inriktningen av familjepolitiken — det är utgångspunkten för det socialdemokratiska reformförslaget. Det innebär att alla föräldrar skall få lagfäst rätt till ledighet och att hos arbetsgivaren kunna begära den form av ledighet som de vill ha. Den ökade föräldraledigheten med ersättning från föräldraförsäkringen ger rätt till ersättningsberättigad ledighet som för varje barn motsvarar fem månaders helledighet. Den skall kunna tas ut på det sätt som bäst passar varje familj — genom hel ledighet, sex timmars arbetsdag eller på annat sätt förkortad arbetstid. Den nya rättigheten skall delas lika mellan föräldrarna och skall kunna tas ut fram till barnets första skolår. Vårt förslag innebär att reformen skall börja genomföras den 1 januari 1978 och att den direkt startar med en tid som motsvarar två månaders hel ledighet. Den första utbyggnadsetappen kommer därigenom för varje barn som föds under 1978 att ge rätt till en ökad föräldraledighet motsvarande två månaders hel ledighet eller fyra till åtta månaders förkortad ledighet. Den särskilda föräldrapenningen, som även omfattar hemarbetande och adoptivföräldrar, byggs sedan ut etappvis så att den är fullt genomförd inom en femårsperiod, dvs. fr.o.m. 1982. Till reformen knyts övergångsregler som innebär att föräldrar med barn födda 1971 eller senare får del av reformen med en ersättningstid som beror på barnets ålder. En reform som byggs upp på sådana grunder är enligt min mening vida överlägsen det förslag som från borgerligt håll framförs om olika former av vårdnadsbidrag. Låt mig här understryka några av de helt avgörande invändningarna mot vårdnadsbidrag. — Vårdnadsbidraget ger inte ersättning för inkomstbortfallet och utesluter därför stora grupper löntagare från de faktiska möjligheterna att ta ut en ökad föräldraledighet. — Vårdnadsbidraget ger inte heller föräldrarna några valmöjligheter av det slag som det socialdemokratiska reformförslaget inrymmer. —- Förslagen om vårdnadsbidrag gäller som de hittills förts fram av de borgerliga endast barn under tre års ålder och medför bl.a. helt orimliga tröskeleffekter. —- Vårdnadsbidragen motverkar slutligen direkt strävandena mot ökad jämlikhet mellan kvinnor och män. Man kan inte i dessa frågor föra en politik ”som går på tvärs med debatten om jämlikhet mellan kvinnor och män”. Denna formulering citerar jag från en framstående folkpartipolitiker som i dag är medlem i regeringen. Här finns det anledning att ställa frågan: Kommer folkpartiet att ha kurage att ställa sig bakom vårt förslag till en samlad helhetslösning som är av så stor betydelse för barnen och familjerna? Eller kommer folkpartiet att medverka till att man nu plottrar sönder en stor familjepolitisk reform, en reform som utarbetats med starkt stöd av LO, TCO och SACO/SR? Svaret lär komma i en proposition i slutet av mars. Det viktiga familjepolitiska reformarbetet skall tydligen nu ges en annan inriktning och en s.k. reform skall snickras ihop under några månader för att inte säga veckor utan att tydligen ens remitteras till organisationer eller myndigheter. En sak vill jag tillägga: Ger folkpartiet upp sina tidigare principer i denna fråga och med en bortplottrad reform sedan söker förklara att det inte föreligger någon skillnad gentemot det sammanhållna socialdemokratiska reformförslaget, så har man gett sig in på en omöjlig uppgift. Även om jag kan föreställa mig att man nu bokstavligen kämpar för att för död och pina hitta någon form av vårdnadsbidrag, som har någon likhet med de vallöften man spred omkring sig, vågar man kanske uttala sig något bestämdare utifrån rent statsfinansiella grunder då det gäller centerns löfte om det beskattade vårdnadsbidraget på 10 000 kr. De över 2 miljarder kronor som det förslaget skulle kosta blir det sannerligen svårt att med den föreliggande budgeten kunna uppbringa. Trots att centerpartiet nu har haft några månaders träning på att förklara bort sina tidigare så stolta valparoller, har det tydligen svårt att i det här fallet förklara varför löftet om 10 000 kr. i vårdnadsbidrag saknas i det borgerliga budgetförslaget. Barnens behov av trygg tillsyn och stimulans för sin utveckling samt den ökade kvinnliga förvärvsverksamheten — av samtliga föräldrar med barn i förskoleåldern är närmare 80 96 förvärvsarbetande på heltid eller halvtid — har i hög grad ställt barnomsorgen i centrum. Detta var också bakgrunden till det beslut riksdagen fattade på grundval av den socialdemokratiska regeringens förslag om en kraftig utbyggnad av samhällets barnomsorg. Under de närmaste fem åren skall tillkomma 100 000 nya daghemsplatser, 50 000 nya platser i fritidshem samt ett ökat antal platser i familjedaghem. Målet för socialdemokratin är full behovstäckning inom en tioårsperiod. Det är av avgörande betydelse att det nu sker en kontinuerlig uppföljning av det beslutade utbyggnadsprogrammet och att den fortsatta planeringen därefter tar sikte på att nå fram till full behovstäckning. Det är också viktigt att riksdagen ges tillfälle att följa den utomordentligt viktiga fråga som barnomsorgen utgör. Vi föreslår därför att riksdagen uttalar sig för att regeringen nästa år lämnar en allsidig redovisning av det aktuella planeringsläget för barnomsorgen och då också tar hänsyn till målet om full behovstäckning inom den närmaste tioårsperioden. Vid sidan av en angelägen kvantitativ utbyggnad av barnomsorgen är det av stor betydelse att få till stånd ökade kvalitativa insatser. Barn har ett stort behov av gemenskap och samvaro med andra barn och att få förtroende också för andra vuxna än föräldrarna. Den gemenskapen är viktig för dem i deras utveckling till fria och självständiga människor. Allmänpolitisk debatt Torsdagen den samheten. Det gäller att finna former och metoder att möta dem. De 3 februari 1977 insatserna måste göras där behovet är störst. Därigenom kan man få i faktiska möjligheter att särskilt beakta de stora behoven hos de barn Allmänpolitisk som, tillfälligt eller under längre tid, kräver speciellt stöd eller stimulans. debatt För att åstadkomma detta föreslår vi i det socialdemokratiska reformförslaget ett särskilt statsbidrag på 65 milj.kr. Det förslaget finansieras genom att även egenföretagarna erlägger barnomsorgsavgift på 1,3 26 från den 1 januari 1978. Det är inte rimligt att egenföretagarna, som ju också utnyttjar barnomsorgen, inte skall betala för den i samma utsträckning som löntagarna. I vår alternativa budget har vi räknat in pengar för vad de föreslagna reformerna kostar nästa år. Men det är givetvis också från vår sida en självklar förpliktelse att skaffa pengar till den fortsatta utbyggnad som ligger i vårt förslag. Med dessa förslag fullföljer vi, herr talman, våra vallöften. Det är en social familjepolitik med barnens välfärd i centrum och med jämställdheten mellan kvinnor och män som en grundval för utvecklingen.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till herr Aspling. Vi skall ha klart för oss att socialpolitiken inte bara rör pengar till barnbidrag, pensioner osv. Socialpolitiken är något mycket djupare och mycket mer grundläggande; den omfattar hela vår livssituation. Det innebär att vi på ett helt annat sätt än tidigare måste ta hänsyn till dessa faktorer. Vi har all anledning att diskutera frågan vad det är vi vill med vårt samhälle och med vår socialpolitik. Ganska länge har det, herr Aspling, funnits en benägenhet att betona det kvantitativa på bekostnad av det kvalitativa, det tekniska och det ekonomiska på bekostnad av det mänskliga. Numera har dock glädjande nog allt fler människor blivit på det klara med att en optimal målsättningsformulering alltid måste uttryckas i mänskliga termer — inte bara i en hög levnadsstandard utan också i en hög livskvalitet. Några av grundstenarna i det begreppet utgörs av den enskilda människans upplevelser av hälsa och välbefinnande, av självförverkligande och utveckling. Att åstadkomma detta och en hög levnadsnivå är övergripande mål för vår socialpolitik. Under den starka koncentrationsperioden på 1960-talet och även in på 1970-talet hade man inte dessa väsentliga frågeställningar med i bilden. Då diskuterade och planerade man utifrån tekniska och ekonomiska synpunkter. Här har vi att finna orsaken till många av de stora sociala problem, som råder i vårt samhälle i dag och som vi tyvärr kommer att få leva med under ganska lång tid framöver. Det är bara att konstatera detta. Därför måste vi i hela vår samhällsplanering på ett helt annat sätt än tidigare ta med de väsentliga frågorna om den sociala gemenskapen När det gäller familjepolitiken delar jag herr Asplings uppfattning att detta är en mycket viktig fråga, som vi måste ägna stor uppmärksamhet. Jag vill erinra om att vi förra året i riksdagen var överens om de satsningar för utbyggnad av daghemsvården som vi då hade att ta ställning till. Detta gällde såväl driftsbidragen och anordningsbidragen till kommunerna som målsättningen för de första fem åren framöver. Vi var överens om målsättningen att alla som efterfrågar samhällets barnomsorg också skall ha möjlighet att få del av den. Vi följer mycket noga hur man nu planerar i kommunerna.

Vi kommer även mycket noga att följa hur man planerar för att uppnå målet 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser. Den här diskussionen med representanterna för Kommunförbundet och personalorganisationerna skall vi inom kort hålla. Vi kommer under våren att framlägga ett förslag om familjepolitiken —- det har vi anmält i propositionsförteckningen. Vi får då tillfälle att ytterligare diskutera den frågan. De brister på detta område som herr Aspling talade om har ändå icke uppkommit efter den 19 september förra året. Det gäller här eftersläpningar sedan lång tid tillbaka. Man har inte tillräckligt planerat utbyggnaden av barnomsorgen, exempelvis i samband med uppförandet av de nya stora förorterna i Stockholms omgivningar, och man har heller inte i tid sörjt för att personalutbildningen är tillräcklig för att vi skall kunna fylla denna viktiga uppgift inom barnomsorgen.
Herr talman! Herr Gustavsson började med att säga att socialpolitiken inte bara gäller pengar. Det är också fråga om mänskliga värden, livsmiljö och mycket annat. Detta hans påpekande skulle kunna ge mig anledning till många reflexioner. Jag skulle vilja fästa herr Gustavssons uppmärksamhet på att något som varit grundläggande för just mänsklig livsmiljö och värdighet här i vårt land är att vi har kunnat ge fattiga och sjuka människor en ekonomisk trygghet. Först därefter har vi kunnat skapa mänskligare och drägligare förhållanden. 1930-, 1940-, 1950-, 1960 och 1970-talen är fyllda av reformer för att skapa mänskligare, värdigare och tryggare förhållanden för människor. Men vi har mycket kvar. Vi stod mitt uppe i ett stort planeringsarbete. Jag skulle, herr Gustavsson, om tiden medgav kunna dra listan över de grundläggande reformer som 1960-talet innebar på arbetslivets område, på sjukvårdens område och på pensionsområdet. Då började vi med ATP, den stora reform som herr Gustavsson en gång i riksdagen röstade emot. Jag ser att herr Gustavsson i uttalanden har sagt att det nu gäller att täppa till hål inom socialpolitiken — som om vårt socialpolitiska verk Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt skulle vara nära nog färdigt och det bara gällde att göra det socialpolitiska skyddsnätet ”litet finmaskigare” här och var. Herr Gustavsson har uttryckt sig så. I det perspektivet hotar socialpolitiken efter det mer än 40-åriga socialdemokratiska reformbyggandet att bli en periferisk utkantspolitik. Vi kommer, herr Gustavsson, att följa dessa frågor med stort intresse och stor vaksamhet. Det vill jag slå fast. Mycket är ogjort beträffande barnomsorgen. Det var anledningen till att vi startade förhandlingarna med Kommunförbundet 1975 för att skapa en utbyggnadsplan. Det är angeläget, herr Gustavsson — får jag skicka med den personliga hälsningen — att den arbetsgrupp som jag tillsatte i socialdepartementet för att följa upp detta också gör det med stor vaksamhet och effektivitet. Programmet måste nämligen fullföljas. Inom tioårsperioden skall vi ha full täckning.
Herr talman! Det är riktigt att vi under hela 1930-talet gemensamt har arbetat för och skapat bättre ekonomisk grundtrygghet. Men, herr Aspling, samtidigt som detta hände på 1930-, 1940-, 1950 och 1960-talen drev socialdemokraterna en mycket stark centralisering i detta samhälle utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser det skulle föra med sig. De konsekvenserna får vi i dag uppleva på det sättet att vi har höga kostnader och många sociala problem. Unga människor blir utslagna från arbetsmarknaden praktiskt taget innan de är så gamla att de har börjat arbeta. Utslagningen börjar redan i deras koltålder. Denna tendens vill vi bryta. Vi har sagt att vi måste angripa orsakerna och inte nöja oss med att angripa symtomen. Detta är oerhört viktigt. Herr Aspling citerade mig. Jag hade talat om att göra skyddsnätet finmaskigare. Det är sant att jag har uttalat mig på det sättet. Jag sade det i ett anförande som jag höll på Läkaresällskapet häromkvällen. Jag sade då bl.a. följande: ”I ett centralistiskt samhälle är det frestande att utgå från alla människors lika förmåga och behov. I en mer decentraliserad modell ökar respekten för alla människors lika värde men olika förmåga och behov. Såväl förebyggande som kurativa insatser måste alltså ägnas högriskgrupper och högrisksituationer. Därigenom blir det sociala skyddsnätet finmaskigare för dem som bäst behöver det, och samhällsåtgärderna blir bättre anpassade till de faktiska behoven.” Jag vet inte om herr Aspling har något att invända mot detta. Sedan kom herr Aspling tillbaka till ATP-diskussionen i slutet av 1950 talet. Jag kan bara säga att det vi röstade för den gången är precis detsamma som”Pensionärernas riksorganisation i dag kräver, nämligen en grundpension motsvarande 65 26 av medelinkomsten för industriarbetare.
Herr talman! Jag har några flyende minuter på mig för att replikera. Det är lockande att diskutera med herr Gustavsson frågan om föränd ringarna i samhället, vad utslagningarna och allt detta beror på. Den svenska arbetarrörelsen har byggt upp tryggheten i vårt land. När det privata näringslivet inte har klarat människornas elementära problem har vi fått lov att rycka ut. Utslagningen är ett exempel. Stora reformer har genomförts för att ge den enskilda människan trygghet. Vad gäller ATP vill jag be herr Gustavsson vara litet försiktig när han blickar tillbaka för att försöka rehabilitera sig själv. ATP-striden gällde en grundläggande principfråga. De stora löntagargrupperna — arbetarna och vissa grupper av tjänstemän — stod utan tjänstepension. Det var en stor central fråga med väldiga perspektiv. Centern röstade emot reformen, det är ofrånkomligt. Jag skall inte ge mig in i en debatt om socialpolitikens olika detaljfrågor, men kapitlet är intressant. Socialpolitik är inte en fråga om välgörenhet. Socialpolitik är en grundläggande politisk och ekonomisk fråga som berör praktiskt taget hela samhället. Vi möter där självklart stora intressemotsättningar, och socialpolitiken har ofta vållat strid därför att den gäller fördelningsfrågor. Genom socialpolitiken har vi kunnat göra det här samhället rättvisare och mera jämlikt — glöm inte bort det, herr Gustavsson. Det är på den basen vi har kunnat gå vidare. Mycket finns att göra, och varje tid skapar sina problem, men jag tror att det är oerhört viktigt att hålla fast vid de helt avgörande principerna för socialpolitiken. Det är inte fråga om att lappa och att göra skyddsnätet finmaskigare, utan det är fortfarande fråga om grundläggande sociala och ekonomiska frågor.
Herr talman! Visst handlar socialpolitiken om stora och grundläggande frågor, men vi behöver ändå på vissa områden göra nätet finmaskigare. Som det nu är hamnar många människor mellan paragraferna. Det är naturligtvis riktigt när herr Aspling säger att arbetarrörelsen har kämpat för trygghet i samhället. Men glöm inte bort, herr Aspling, att det parti jag företräder också var med. Herr Aspling kan ju studera skrifterna. En av herr Asplings företrädare, Gustav Möller, sade ungefär följande i en intervju som han gav kort före sin död: Vi kunde genomföra vårt program tack vare det stöd vi fick genom uppgörelsen med bondeförbundet. Ensamma kunde vi inte göra det. Sedan gäller det här fördelningsfrågor och solidaritetsfrågor. Men väsentlig är också frågan om en bättre gemenskap i det svenska samhället, bättre relationer människor emellan, och där kommer vi in på samhällsplaneringen. Socialpolitiken är även en fråga om samhällsplanering.

Herr talman! Jag vill börja med att slå fast att grunden för en socialpolitik i arbetarklassens intresse måste utgöras av en medveten strävan att trygga vars och ens rätt till ett meningsfullt arbete. Det blir självfallet statens uppgift att genom att ta på sig en allt större andel av samhällets näringsliv skapa denna trygghet för arbetarklassen. Privatkapitalet förmår Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt inte klara detta — gång på gång har det bevisats. Norrbotten är ett exempel och har ofta åberopats under den här debatten. Detta län har de privata storföretagen inte brytt sig om eller sedan länge övergivit. Detta har gett Norrbotten en kolonial karaktär. När staten sedan engagerat sig i länet har privatkapitalet på allt sätt sökt hålla statsindustrin tillbaka eller binda den för sina syften. Därför har den koloniala bindningen vid råvaror och halvfabrikat aldrig brutits. Statsföretagen har aldrig blivit den drivkraft i sysselsättningsutvecklingen som de annars kunnat bli. Den förra regeringens eftergift för privatkapitalets intressen följs upp och förstärks i dag av den nya regeringen. Negativa uttalanden om Stålverk 80 och Kaunisvaara ger väl i och för sig inte någon grund för att säga att den borgerliga regeringen sviker Norrbotten, för någon Norrbottenspolitik har ju de borgerliga partierna aldrig brytt sig om att ha. För dem har alltid Norrbotten vägt lätt gentemot den privata stålindustrins och storfinansens intressen, och detta drabbar människorna i Norrbotten också på det sociala området. Vänsterpartiet kommunisterna kräver en ny progressiv inriktning av socialpolitiken. Vi kan inte acceptera en socialpolitik som har som främsta uppgift att reglera konsumtionen och därigenom fungera som konjunkturpolitiskt instrument. Inte heller kan vi acceptera en socialpolitik som i stor utsträckning kännetecknas av brandkårsutryckningar för att dämpa alltför uppenbara skadeverkningar av kapitalismens och marknadskrafternas fria spel. Detta — att reglera konsumtionen och göra brandkårsutryckningar — är vad som präglat den svenska socialpolitiken hittills och förmodligen i ännu högre grad kommer att göra det nu under den borgerliga regeringen. Men om vi ansett att socialpolitiken varit så dålig, varför har vi då i allmänhet röstat för de olika reformförslagen här i riksdagen? Jo, naturligtvis därför att vi lika väl som alla andra insett att dessa reformer har varit bättre än ingenting. Även om de alltid tjänat — eller åtminstone inte stått i strid med — kapitalets intressen, så har de samtidigt svarat mot ett behov bland lönarbetarna. Reformerna har aldrig, annat än tillfälligtvis, uppfyllt det krav som vi kommunister ställer på en progressiv socialpolitik, nämligen att den skall vara ett uttryck för en medveten strävan att flytta fram lönarbetarnas positioner på kapitalets bekostnad. När jag säger att socialpolitiken inte annat än tillfälligtvis har kommit att drabba kapitalet menar jag att kapitalägarna alltid lyckats ta igen det utrymme som de eventuellt förlorat — dels i samband med löneförhandlingarna, dels genom prisbildningen som företagen numera kan styra tämligen väl. Enligt vår uppfattning är de grundläggande socialpolitiska kraven i dag utbyggnad av barnomsorgen, genomförande av sextimmarsdagen och skapande av förutsättningar för att kvinnorna skall kunna genomdriva sin ekonomiska och sociala frigörelse. Det är uppenbart hur dessa tre reformområden hänger samman med och utgör förutsättningar för varandra. För litet mer än ett år sedan gjorde den dåvarande regeringen en överenskommelse med Kommunförbundet om att det under den närmast följande femårsperioden skulle byggas 100000 platser i daghem och 50 000 platser i fritidshem. Samtidigt åtog sig staten att sörja för personalutbildningen. När frågan behandlades här i riksdagen ställde sig de borgerliga partierna bakom överenskommelsen, och därför utgår jag ifrån att regeringsskiftet inte har inneburit att avtalet med Kommunförbundet har upphört att gälla. Hur går det då med utbyggnaden av barnomsorgen? Ja, inte ser det särskilt ljust ut. För ett år sedan fanns det ungefär 70 000 daghemsplatser. Om man lägger 100 000 till det så blir det alltså 170 000 daghemsplatser, som enligt överenskommelsen skall vara klara år 1980. Socialstyrelsen har gjort en prognos utifrån kommunernas barnstugeplaner. Men enligt den kommer det att finnas bara 140 000 platser 1980. Det kommer alltså att fattas 30 000 platser. Och detsamma gäller fritidshemmen. Där kommer det att fattas 25 000 platser för att överenskommelsen skall vara uppfylld 1980. Men om kommunerna bryter överenskommelsen så kan de ju alltid skylla på att de har hamnat i dåligt sällskap. Staten har nämligen inte heller fullgjort sina skyldigheter när det gäller personalutbildningen. Det blir alltmer klart att den överenskommelse om barnomsorgen som gjordes för ett år sedan hade som främsta syfte att dämpa den allt kraftigare opinion som växte fram kring barnstugekampen. Nu förhalas frågan genom att den bollas fram och tillbaka mellan stat och kommun. Socialministerns uppgifter nyss om uppföljning och kontakter med Kommunförbundet och personalorganisationerna ger inte anledning till någon annan karakteristik av vad som händer än att man från regeringens sida uppenbarligen inte avser att fullgöra sina skyldigheter mot barnen och barnfamiljerna. Vänsterpartiet kommunisterna har aldrig godkänt överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet eftersom vi anser att den utbyggnadstakt som där anges är alltför låg. Vi har sagt att som minimum under de närmaste fem åren bör det byggas genomsnittligt 15 000 platser per år. Vi ansåg också att målsättningen med barnomsorgen skall vara att ge alla förskolebarn plats på ett bra daghem och att alla barn mellan 7 och 14 år skall få plats på fritidshem. Samhället har inte resurser att klara en sådan här utbyggnad, säger man. Men det är inte sant. Här handlar det om hur samhällets tillgångar används. Hur den nya regeringen ser på vad som är angeläget kommer vi snart att få se. Till daghemsutbyggnaden finns det alltså inte tillräckligt med pengar. Men nog kan man förmoda att försvarsminister Krönmark blir bönhörd när det gäller begäran om anslag till det miljardslukande projektet med ett nytt svenskt stridsflygplan. För att barnstugeutbyggnaden skall få den nödvändiga omfattningen måste staten gå in och genom att påta sig kostnaderna garantera att ut Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt byggnaden kommer till stånd. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna ställer ett krav på sex timmars arbetsdag och anser att den reformen bör vara genomförd 1980. Det här är ett krav som har många dimensioner. Det är en naturlig följd av den stegrade arbetstakten, som har lett till ökningar av sjukskrivning och utslagning från arbetsmarknaden. Men det är också en reform som på ett avgörande sätt skulle förändra barnfamiljernas situation genom att förkorta bortovaron från hemmet för barnen till förvärvsarbetande föräldrar. Vistelsetiderna på daghem och i familjedaghem är i dag ofta alltför långa. En förkortning av arbetstiden skulle också leda till en kraftig ökning av sysselsättningen, och den skulle därför öppna arbetsmarknaden för många av de kvinnor som i dag tvingas gå arbetslösa. Den skulle också betyda att många kvinnor, som i dag har jobb men tvingas arbeta alltför kort tid för att det skall ge ekonomiskt oberoende, skulle kunna få heltidsarbete. Vi ser alltså hur dessa båda frågor — utbyggnaden av barnomsorgen och förkortningen av arbetsdagen — var och en på sitt sätt är avgörande för kvinnornas ekonomiska och sociala frigörelse. Utan en utbyggd barnomsorg kommer kvinnorna även i fortsättningen att i stor utsträckning vara fjättrade vid hemmen. Och utan den ökning av antalet arbetstillfällen som en förkortning av arbetsdagen ger kommer inte tillräckligt många jobb att kunna erbjudas kvinnorna. Den fulla sysselsättningen kommer naturligtvis ändå inte att uppnås — därvidlag är det bara att konstatera privatkapitalets oförmåga. Som jag redan sagt fordras det ju en aktiv statlig företagsverksamhet för att klara sysselsättningen. Vpk har en rad andra förslag till viktiga reformer som vi aktualiserat genom motioner. Det gäller en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen och ett erkännande av principen att föräldrapenning skall täcka inkomstbortfall som uppstår i samband med barnens sjukdom. Vi kräver att vårdbidragen till föräldrar med svårt handikappade barn ges en kraftig höjning liksom att barnbidragen höjs och indexregleras. Vi anser också att ålderspensionärernas ekonomiska och sociala situation måste förbättras. Herr talman! En grupp i samhället som rönte ett häftigt uppflammande intresse före valet men som nu har kommit i skymundan igen är invandrarna. Ja, helt i skymundan har de inte kommit. Socialdemokraterna har nu tagit upp ett gammalt vpk-krav som de för mindre än ett år sedan var med om att avslå, nämligen rösträtt för invandrare även vid riksdagsvalet. Vad som förändrat ställningstagandet på det hållet vet jag inte, men något måste det väl vara. Rösträtten — rätten att genom de politiska kanalerna påverka sin situation — är grundläggande, och den rätten bör man ha där man bor och arbetar. Det är ett viktigt medel för att bryta den diskriminering som stora grupper av invandrare i dag är utsatta för. Men de politiska rättigheterna måste följas upp med insatser som skapar social, kulturell och ekonomisk jämställdhet för invandrarna. Det är därför vpk ställer kraven på obligatorisk hemspråksundervisning, och det är därför vi kräver att företagen verkligen tvingas att ge invandrarna svenskundervisning på betald arbetstid. Och det är också därför som vi ställer andra krav för att förbättra invandrarnas situation när det gäller arbete, utbildning och möjligheter till ett kulturellt liv. Det skall bli intressant att se — fram i vår, när vi har att ta ställning till de här olika förslagen — vilken riktning det är som segrar inom regeringen: den socialliberala, med sina stolta paroller om jämlikhet och reformer utan socialism, eller den gamla Bohmanska konservatismen. Hittills dominerar kaptenspolitiken påtagligt.

Herr talman! I vårt land liksom i andra länder har en växande andel av resurserna tagits i anspråk för hälso och sjukvården. Denna sektors andel av bruttonationalprodukten har fördubblats under de senaste tio åren. Huvudmännen har genomfört en mycket imponerande utbyggnad av sjukvården. Vid en internationell jämförelse ligger också Sverige långt framme i fråga om vårdplatser, läkartäthet osv. Trots detta saknas ingalunda problem. Sjukvården har tvärtom länge befunnit sig i stora svårigheter. Köerna till främst långtidsvården är, som också herr Aspling erkänner, mycket långa. Stora svårigheter föreligger när det gäller att rekrytera och behålla personal. Pris och löneökningarna har varit större än för samhället i övrigt. Det finns därför anledning att granska hälso och sjukvårdsområdet för att sätta in åtgärder där förbättringar kan åstadkommas. Jag vill peka på några sådana områden. Enbart inom långtidsvården har vi i dag en brist på ungefär 10 000 platser. Att vården av de äldre behöver byggas ut kraftigt står helt klart. De äldre inte bara ökar i antal, allt fler uppnår också mycket höga åldrar. I dag svarar de 10 96 av befolkningen som är över 70 år för halva sjukvårdsbehovet. De 2,5 926 som är över 80 år svarar för hela 25 96. Vi kan förvänta oss en ökning med ungefär hälften av dessa de äldsta bland våra äldre under den kommande 15-årsperioden. Enligt sjukvårdshuvudmännens planer kommer antalet långvårdsplatser att öka med 12500 under femårsperioden fram till år 1981. I sin sammanställning av sjukvårdshuvudmännens planer konstaterar socialstyrelsen att endast en av 16 huvudmän räknar med den kraftiga förskjutningen mot högre åldrar i sin behovsbedömning. Trots den planerade kraftiga ökningen av långtidsvården fram till år 1985 skulle bristsituationen inte bara bibehållas utan sannolikt förvärras. Parallellt med utbyggnaden av den slutna långtidsvården behövs därför också en kraftig satsning på hemsjukvården. Många patienter vill bo kvar i hemmiljön under sjukdomstiden, eller så fort som möjligt återvända dit. Anhöriga, hemsamariter och vårdlag med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare kan göra detta möjligt. En kvantitativ Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt och kvalitativ förstärkning av hemsjukvården skulle därför ge stora mänskliga vinster. Detsamma gäller möjligheten att utnyttja dagsjukvård som komplement till vård i hemmet i stället för sluten vård. Liksom hemsjukvården är dagsjukvården mycket olika utbyggd i olika delar av landet, och det torde därför finnas stora möjligheter att öka denna vårdform utöver huvudmännens planer. Vi får inte heller glömma bort att äldresjukvård inte är detsamma som långtidssjukvård. De äldre har ett mycket stort behov av att då och då kunna få del av akutsjukvårdens kvalificerade resurser — inte minst för att göra det möjligt för dem att sedan återvända till den egna miljön. Dimensioneringen av akutsjukvården måste naturligtvis ta hänsyn även till detta. Det är också utomordentligt viktigt att kontakten mellan den kommunala och den landstingskommunala vården fungerar, att det finns en väl sammanhängande vårdkedja. Jag tror vi är helt överens om att kommunerna så långt som möjligt skall satsa på vård och service i det egna hemmet och på boende i servicehus. Men vi behöver också en vårdform som kan ge en omvårdnad motsvarande den som i dag ges på ålderdomshemmen. Hoppar vi över det steget kan resultatet bli att många äldre, som inte är sjuka i egentlig bemärkelse men som av olika skäl behöver en mer kontinuerlig omvårdnad, i stället hänvisas till sjukhemmen. Allt detta gör det angeläget att få ett samlat grepp om det långsiktiga behovet av äldresjukvård och hur den bäst skall utformas. Den särskilda arbetsgrupp jag har aviserat i budgetpropositionen syftar till att ge en realistisk bild av de ekonomiska och personella insatser — och de åtgärder på olika plan — som behövs för att på bästa tänkbara sätt tillgodose vårdbehovet för våra äldre. Mycket material finns redan på detta område och jag räknar därför med att gruppen — en expertgrupp — skall kunna arbeta snabbt. En sådan översyn, herr Aspling, skulle ingalunda stoppa upp det utvecklings och utbyggnadsarbete som pågår, utan ha en mer långsiktig inriktning. Vi måste — för att citera herr Palme från gårdagens debatt — i nuet vara beredda att ta ansvar för framtiden. Målet står helt klart — att göra det möjligt för sjukvårdshuvudmännen att med självklar hänsyn till de äldres värdighet och integritet ge dem den omsorg och den vård som behövs i varje enskilt fall. En ledstjärna i allt sjukvårdspolitiskt arbete måste vara att sätta patienten i centrum. Jag tror att all personal inom sjukvården verkligen strävar efter att ge patienterna en god och medmänsklig omvårdnad. Vad det gäller är att se till att också sjukvårdssystemet ger utrymme för sådan omtanke. Sjukvården får inte utformas efter någon löpande band-princip. Det skulle göra vården outhärdlig både för patienter och för personal. Inom den närmaste tiden kommer därför en utredning att tillsättas om vårdens inre organisation, i syfte att förbättra patienternas och personalens inflytande på vården. Frågan om hur gruppvård eller lagarbete kan bedrivas skall särskilt studeras. Utgångspunkt för utred ningen måste naturligtvis vara patienternas behov och önskemål — att ge dem bästa möjliga omvårdnad och kontinuitet i kontakten med personalen. Det är också önskvärt att patienterna får större möjlighet att delta i vården på ett mer aktivt sätt. Insikt och engagemang betyder naturligtvis mycket för vårdresultatet. En förbättrad omvårdnad om patienterna — inte minst de långtidssjuka — skulle säkerligen också i sig innebära större arbetstillfredsställelse för de anställda och — tillsammans med andra angelägna åtgärder — motverka den på många håll orimligt höga personalomsättningen. Herr talman! Ett annat stort problem inom svensk sjukvård är bristen på kontinuitet i den öppna vården. Läkarnas ändrade arbetstider liksom den mycket stora andelen läkare under utbildning har medfört att det i dag ofta är svårt att få träffa samma läkare vid återbesök. Ändå är kontinuiteten oerhört viktig både för läkare och för patient. Personkännedom sparar mycket tid och arbete och leder i allmänhet till bättre vårdresultat. Bl. a. i detta syfte har tanken på ett s.k. husläkarsystem förts fram. Avsikten är att varje person eller familj skall kunna ha fast anknytning till en läkare — som man känner förtroende för - inom den offentliga öppna vården eller en privatpraktiserande. Därigenom kan man bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan patient och läkare till stor fördel för båda parter. Olika former av husläkarsystem finns i en rad andra länder. Det vore värdefullt att pröva husläkarsystem av olika modeller för att finna former som kan anpassas till förhållandena i Sverige. I regeringsdeklarationen slås fast att öppenvården stegvis skall organiseras som ett system med husläkare och mindre vårdenheter. Jag kommer därför att låta en arbetsgrupp pröva olika sådana system och lägga fram förslag som syftar till såväl större valfrihet som förbättrad kontinuitet inom den öppna vården. Herr Aspling nämnde i sitt anförande att all vård på sikt borde ske i samhällets regi. Ändå har herr Aspling ställt sig bakom det gällande läkarfördelningsprogrammet, som innebär ett oförändrat antal privatpraktiker, trots att alltså antalet har varit sjunkande. Jag hoppas att herr Aspling fortfarande står fast vid denna uppfattning. Vi är säkert överens om att det behövs fortsatt utbyggnad av både den öppna och den slutna vården. Jag tror också att vi är överens om att vi inte kan klara sjukvården enbart genom ökade resurser. Samtidigt som vi bygger ut och förbättrar sjukvården måste vi satsa mer på förebyggande åtgärder av olika slag. Olika undersökningar, inte minst i Amerika, visar att våra vardagsvanor betyder mer för hälsa och sjukdom för folkhushållet i dess helhet än olika medicinska åtgärder. Egenvård är ett begrepp som kommit i centrum för sjukvårdsdebatten under senare tid, och jag tror att det finns stora vinster för människors hälsa och välbefinnande att hämta på det området. Vad är då egenvård? Egenvård innebär att ta vara på och uppmuntra den enskildes ansvar för egen och andras hälsa. debatt Allmänpolitisk debatt Det finns i dag både en överkonsumtion av sjukvård och en underkonsumtion. Vi måste veta mer om hur vi skall sköta oss efter sjukhusvistelse eller läkarbesök. Vi måste veta mer om vilka krämpor av olika slag som naturen sköter lika bra eller bättre själv. Vi måste också veta mer om de symtom som tyder på att vi snabbt bör söka läkare. För en väl fungerande egenvård krävs naturligtvis framför allt undervisning och information på alla plan och till olika grupper. På mödraoch barnavårdscentralerna görs redan nu mycket, men mer skulle kunna göras. Låt mig som enda exempel nämna information om rökningen. Mycket kan också göras inom skolan, på sjukhusen, genom distriktssköterskor, vårdcentraler, apotek, liksom genom patientföreningar av olika slag, för att bara ta några exempel. Egenvård är naturligtvis en fråga på lång sikt. Men vetskapen om detta får inte förhindra en konstruktiv debatt om hur en sådan verksamhet bäst skall kunna byggas upp. Herr talman! Efter denna genomgång av några av de olika åtgärder som är angelägna inom hälso och sjukvårdsområdet vill jag helt kort beröra de ekonomiska möjligheterna att genomföra en utbyggnad. Grunden för ett framgångsrikt reformarbete är en stark ekonomi, heter det i regeringsdeklarationen. De tio senaste åren har Sverige haft den näst svagaste utvecklingen av BNP bland 13 OECD-länder med i genomsnitt 2,9 96 per år mot 4,2 26 för de övriga. Framför allt under de senaste åren har tillväxten i Sverige varit utomordentligt låg. Samtidigt räknar olika utredningar med att enbart en oförändrad ambitionsnivå skulle motsvara ett nödvändigt resurstillskott på 1,5 26 per år för landstingens del. En bättre skattepolitik och en näringspolitik som inte motverkar utan stimulerar initiativ på olika områden krävs därför för att trygga sysselsättningen och för att ge ökade resurser till den offentliga sektorn, inte minst då till vården av barn, sjuka och gamla. En ökning av BNP med ytterligare en procent skulle exempelvis ge det samlade folkhushållet ytterligare 3 miljarder kronor varav bortåt 2 miljarder kronor i ökade intäkter för det allmänna. Låt mig då avslutningsvis något kommentera det av socialdemokraterna framlagda förslaget på hälso och sjukvårdens område. Jag noterar med stor glädje att nu också socialdemokraterna ställer sig bakom en kraftig satsning på hemsjukvården. Förutsättningar finns därmed för politisk enighet i denna för patienterna så viktiga fråga. Det råder inte heller några delade meningar mellan partierna om behovet av en utbyggd långtidssjukvård. Socialdemokraterna nämner siffran 10 000 platser under fem år. Landstingens egna planer räknar med en ökning på 12 500 långtidsplatser under femårsperioden fram till år 1981. När vi kommer till ekonomin ställer jag mig mer undrande till socialdemokraternas förslag. Socialdemokraterna påstår sig vilja stimulera utbyggnaden av långtidssjukvården och hemsjukvården genom att till landstingen ge ett bidrag på 250 milj.kr. budgetåret 1977/78. För hela år 1978 tänker de sig ett belopp på 500 milj.kr. och för år 1979 en miljard. Samtidigt föreslår de att arbetsgivaravgiften höjs med ytterligare 296 från 1 april i år. Detta skulle förorsaka ökade landstingsutgifter i storleksordningen 210 milj.kr. redan i år. Till detta kommer effekterna för det inre stödområdet genom att socialdemokraterna vill häva den tvåprocentiga nedsättningen av den allmänna arbetsgivaravgiften där. För år 1978 kommer arbetsgivaravgiftshöjningen i enlighet med socialdemokraternas förslag att innebära en ännu större utgiftsökning för landstingen. Sammantaget innebär det socialdemokratiska förslaget att landstingen under dessa båda år får ett utomordentligt begränsat tillskott om ens något. För det inre stödområdet blir resultatet av det socialdemokratiska förslaget en direkt försämring. Att mot den bakgrunden tala om starka satsningar på sjukvården är helt obegripligt. Förslaget innebär helt enkelt att socialdemokraterna vill ta med ena handen vad man ger med den andra. Ingen sjukvård, hur önskvärd den än må vara, kan byggas ut med hjälp av ekonomiska synvillor. Låt mig också inom parentes säga att höjningen av arbetsgivaravgiften enligt socialdemokraternas förslag naturligtvis också slår utomordentligt hårt för kommunerna. Hur det skulle kunna stimulera en ytterligare utbyggnad av barnomsorg och äldrevård är för mig en gåta. Överläggningar pågår f. n. mellan staten och Landstingsförbundet beträffande vissa ersättningar från försäkringskassan för åren 1978 och 1979. Så mycket kan jag redan nu säga att det rör sig om belopp på betydligt högre nivå än den som socialdemokraterna föreslår. Från landstingens synpunkt är det säkerligen av sekundärt intresse i vilka former tillskotten från staten sker. Det väsentliga för dem är naturligtvis de totala resurserna. Riksdagen kommer längre fram i vår att få ta ställning till dessa frågor. Slutligen, herr talman, vill jag bara nämna att Landstingsförbundets styrelse enhälligt tillstyrkt förslaget i regeringsdeklarationen att de offentliganställda läkarna fritt skall få ansluta sig till sjukförsäkringen om de etablerar sig som fritidspraktiker. Effekterna av detta föreslås följas upp efter en tvåårsperiod. Med undantag alltjämt kanske för herr Aspling tror jag att en sådan reform skulle hälsas med stor glädje eftersom den innebär att också sjuka med låga inkomster skulle få möjlighet att besöka fritidspraktiker.
Herr talman! Med anledning av fru Troedssons kommentarer till vårt förslag beträffande insatserna för långtidssjukvårdens utbyggande vill jag göra ett par påpekanden. Det förslag vi har lagt fram om en utbyggnadsplan för långtidssjukvård och hemsjukvård innebär successivt stigande samhälleliga statliga insatser. Vi har i vår motion räknat med att de statliga bidragen år 1979 skall vara omkring 1 000 milj.kr. Det är alltså fråga om väsentliga tillskott till landstingen. debatt Allmänpolitisk debatt Vi avvisar den borgerliga politiken med dess gigantiska budgetunderskott. Vi anser att de sociala reformerna skall betalas av oss svenskar och inte av utländskt kapital. Vi betalar våra förslag till sociala reformer i dag med människornas gemensamma insatser. Då kan givetvis inte landstingen som stor arbetsgivare undantas. Vi lägger inte, som de borgerliga, bördorna på framtiden. : Vårt förslag om höjd socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen var ett väsentligt led i den uppgörelse den socialdemokratiska regeringen slöt med LO och TCO. De hade förklarat sig beredda att ta hänsyn till avgiftshöjningen i avtalssammanhang, och det löftet står de för. Den borgerliga regeringen, observera nu detta fru Troedsson, rev upp den uppgörelsen. Den lade på extra höjningar till de högre inkomsttagarna. LO och TCO har med hänsyn härtill förklarat att de skall kräva ett extra påslag för låglönegrupperna. Eftersom just landstingen har många anställda inom låglönegrupperna, är det i grund och botten de borgerligas upprivande av skatteöverenskommelsen som kommer att leda till extra pålagor för landstingen. Glöm inte heller bort att vårt förslag är riktat. Det går direkt till omedelbara insatser för långtidssjukvårdens utbyggande. Får jag sedan, herr talman, göra ett tillägg. När det gäller denna viktiga sektor är det angeläget att vi gör insatserna snabbt och målmedvetet. Fru Troedsson kan redan i dag av Landstingsförbundet och socialstyrelsen erhålla ett mycket omfattande och utomordentligt grundligt material som beslutsunderlag. Det finns ingen anledning att vänta och starta en rad utredningar. Herr talman! Tiden medger inte att jag går in på fru Troedssons andra frågor. Jag får återkomma i ett senare sammanhang.
Herr talman! Herr Aspling talar om successivt stigande statliga insatser för landstingen, trots att jag tycker att jag på ett pedagogiskt sätt har visat att det inte blir något tillskott till landstingen genom socialdemokraternas förslag, jämfört med det förslag som regeringen redan framlagt. Om socialdemokraternas avsikt inte skulle vara att öka arbetsgivarens, landstingens, kostnader genom de ytterligare höjningarna av arbetsgivaravgifterna, måste ju pengarna till arbetsgivaravgifterna i stället tas från de anställdas löner genom mindre löneökningar än eljest. Detta är ändå inte, herr Aspling, ett särskilt bra sätt att få fram den ytterligare personal — sjuksköterskor, sjukgymnaster, vårdbiträden — som behövs både för de nytillkommande avdelningarna och för att förstärka personaltätheten vid de befintliga avdelningarna. Jag vågar påstå, herr Aspling, att det förslag som socialdemokraterna lägger fram, och som kallas för ökat stöd till landstingen, till sin effekt inte är någonting annat än en bluff. Jag tror att om politisk reklam skulle granskas av konsumentombudsmannen, skulle det här vara ett utomordentligt exempel på hur sådan inte bör bedrivas. Vi är överens om att försöka underlätta för landstingen, men, herr Aspling, då skall man komma med förslag som verkligen innebär resurstillskott för landstingen. Det gör inte socialdemokraternas förslag.
Herr talman! Fru Troedssons senaste inlägg skulle kunna ge anledning till många kommentarer. Jag upplever det som cyniskt. När hon tar ordet bluff i sin mun, skulle jag vilja returnera det till henne själv. Vad jag påpekade var fakta. Här river man upp en skatteuppgörelse. En uppgörelse som LO och TCO förklarat att man skulle ta hänsyn till vid kommande avtalsförhandlingar. Jag framhöll att LO och TCO nu kommer att kräva extra påslag för låglönegrupperna och att det just inom landstingen finns många människor som tillhör den kategorin. Det är de borgerligas upprivande av skatteöverenskommelsen som nu kommer att lägga de extra pålagorna på landstingen. Sedan skulle jag, fru Troedsson, bara vilja göra det tillägget när det gäller ekonomi att det här är en fråga om solidaritet med de gamla — att solidariskt göra insatserna. Fru Troedsson försöker komma undan detta. Var skulle vi ha stått i dag i det svenska samhället om vi inte genom socialpolitiken och fördelningspolitiken hade kunnat skapa bättre förhållanden? Fru Troedsson, vi har ingen anledning att vänta med insatserna för de gamla utan måste omedelbart starta utbyggnaden av långtidssjukvården. Tiden hastar.
Herr talman! Vi kan vara helt överens om att det är ett välfärdssamhälles absoluta plikt att väl sörja för de gamla och för de sjuka. Vi är också helt överens om att det krävs solidaritet från oss alla. Vi har dessutom tidigare här i riksdagen varit helt överens om att den utvidgning av den offentliga sektorn som kan komma till stånd under kommande år i första hand skall inriktas på omsorgen om de gamla och sjuka och på omsorger om barnen. Men skillnaden mellan herr Asplings förslag och mina synpunkter är att man inte skapar solidaritet med luftpengar. Socialdemokraternas förslag innebär antingen att man tar ifrån landstingen resurser i form av höjda arbetsgivaravgifter till ett belopp som för åren 1977 och 1978 motsvarar de bidrag man hade tänkt ge. Eller också innebär det en motsvarande urholkning av den lönepott som står till förfogande för de anställda inom sjukvården i den lönerörelse som vi har framför oss. Jag tycker att herr Aspling skall välja sida i detta fall. Men för att ge en litet konstruktiv prägel åt debatten vill jag också säga, att jag tycker att vi kan vara överens om att landstingen framgent behöver en ökad andel av bruttonationalprodukten för att klara sina åtaganden på det sätt som vi önskar och begär av dem. Men då skall det också ske genom reella pengar och inte genom luftpengar. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt

Herr talman! Fru Troedsson strör verkligen uttalanden omkring sig som är häpnadsväckande. Jag skall återkomma till dem litet senare i mitt anförande, men jag tycker att man redan i inledningen måste säga att det är minst sagt häpnadsväckande ord hon tar i sin mun. Det avsnitt i den allmänpolitiska debatten som nu pågår berör för de vanliga människorna viktiga och väsentliga frågor. Det är frågan om omsorgen om de äldre, omsorgen om barnen, familjepolitik och sjukvårdspolitik och även allmän vårdpolitik. Om man blickar tillbaka i tiden kan man på detta område konstatera, att här skett mycket stora förbättringar under den socialdemokratiska regeringens tid. Barnomsorgen har fått en helt annan omfattning än tidigare och befinner sig i dag i kraftig utbyggnad tack vare ett starkt stöd från staten till kommunerna. Inom sjukvården pågår en stor satsning på den öppna vården, och när det gäller utbildning av läkare och tandläkare befinner vi oss i toppklass i vår världsdel. Landsting och kommuner har gjort mycket för att skapa bättre förhållanden för de äldre. Men de mäktar i dag inte med den ytterligare utbyggnad som är nödvändig för att klara de äldres vårdbehov. Det saknas i dag ungefär 10 000 platser i landstingens långvård. Vi måste avsätta resurser för att avhjälpa den bristen men också för att få tätare med personal inom detta viktiga vårdområde. I dag råder det brist på personal på långvårdsavdelningarna, inte därför att personalen tycker att det är tråkigt jobb att vårda de gamla utan därför att arbetet är pressande, slitsamt och besvärligt. Vi måste alltså öka personaltätheten. Det är ett oeftergivligt krav. Om vi skall kunna behålla den personal som arbetar vid långvårdsavdelningarna, måste vi vidta åtgärder nu, fru Troedsson. Den borgerliga regeringens linje i denna fråga är en utredning. Precis som om vi inte visste hur det ser ut ute i landstingen med vården av de äldre. Precis som om det vore okänt att vad som fattas är i första hand pengar och personal. Bristerna i långtidsvården har lett till att långtidssjuka måste vårdas på akutkliniker och ta upp platser som andra skulle behöva. Bristen har också medfört att de sjuka gamla vårdas på ålderdomshem där man i dag saknar sjukvårdsresurser. Det ökade antalet äldre ställer också allt större krav på långtidssjukvården. Jag hörde i går ekonomiminister Bohman säga att en utbyggnad av långtidsvården är angelägen och att den kan ske utan ökning av byråkratin. Men vem i all världens namn påstår att man ämnar öka byråkratin genom att bygga ut långtidsvården? Det är obegripligt hur ekonomiministern kunde använda den som exempel på detta. Det var väl närmast ett kamouflage för att man inte ämnar göra något åt långtids vården annat än att tillsätta en utredning. Deklarationer och vackra ord förbättrar tyvärr inte situationen för de äldre på detta område. Det är endast i konkreta förslag, fru Troedsson, som man gör det. Vi vill att landstingen och de städer som inte ingår i landsting under femårsperioden skall få 1,5 miljard i statsbidrag för detta ändamål. Detta är ett minimikrav, om vi vill ge de gamla den sjukvård de har rätt att fordra efter att de själva gett samhället sitt under en lång tid av sitt liv. Vi får inte svika dem. De har rätt att fordra en riktig vård, och deras anhöriga har lika stor rätt att fordra att deras gamla tas om hand av samhället när de själva inte orkar med att klara vården av dem. Att ta väl hand om de äldre är en fråga om solidaritet. Men de borgerliga partierna har föredragit att sänka skatterna för de högre inkomsttagarna framför att satsa på att bygga ut långtidsvården. De extra miljoner som bortföll genom statsskattesänkningen, då herr Mundebo ändrade Gunnar Strängs skatteförslag, skulle ha behövts till långvårdens utbyggnad. Och de extra skatteinkomster som man avstod ifrån genom att bara ta ut en arbetsgivaravgift med 1,5 26 mot av socialdemokraterna föreslagna 3 26 skulle också ha varit mycket värdefulla att ha för de stora och viktiga uppgifter som finns inom långvården och på det sociala området i övrigt. På den punkten tyckte jag att fru Troedsson förde ett häpnadsväckande resonemang. Var tänker ni ta pengar för att lösa de problem som fru Troedsson nämnde och som ni inser finns? Skall ni ta pengarna ur luften, eller var skall ni ta dem? Varje krona måste staten ta ut antingen i skatter från medborgarna, i arbetsgivaravgifter eller i utlandslån — något som ni tycks föredra. Ge ett exempel, fru Troedsson, och stå inte och bedriv sifferexercis med socialdemokraternas förslag! Vi har klart underbyggt att det går att skaffa pengar på det sätt som vi föreslagit. Ge ett besked om hur ni tänker lösa frågan och stå inte bara och kritisera andra! Här har ni ett förslag att ta på, och då går det inte att tillämpa sifferexercis som fru Troedsson gjorde i sitt anförande. Om de anställdas organisationer säger att för den händelse staten tar ut 3 26 mer i arbetsgivaravgift skall det avräknas när löneökningarna tas ut, blir det självklart mycket billigare för landstingen än vad det skulle bli med en lönehöjning på 10 96, vilket är vad som svarar mot höjningen av arbetsgivaravgiften. Det är alltså fråga om hur man skall avväga det hela, fru Troedsson. Det är inte fråga om att belasta landstingen med högre utgifter. Ge ett besked, fru Troedsson: Var skall ni ta pengar för att klara den utgift som ni obönhörligen måste bestrida, även om ni inte vill göra det nu Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt — något som ni försöker kamouflera med tal om utredningar? Jag tror att det skulle rensa luften om fru Troedsson i det fallet ville vara ärlig och ge besked och inte bara försöka kritisera vårt förslag. Det är de gamla och sjuka som nu blir offer för regeringens löftespolitik till andra grupper och för dess oförmåga att se bristerna i samhället och med kraft ta itu med dem. En skattesänkning för höginkomsttagare och företagare har prioriterats av den borgerliga regeringen. Den har ansetts mera angelägen än att ge vård åt de gamla. Man brukar säga att ett samhälles värde kan mätas genom det sätt varpå det tar hand om sina gamla. Om det betraktelsesättet är riktigt, är det borgerligt styrda Sverige inte något gott samhälle. Det statsråd som har ansvaret för sjukvården i vårt land gick för ett par veckor sedan ut med ett program för framtiden — och hon har delvis upprepat det i dag — där hon talade om egenvård. Hon sade att svenska folket inte skulle besöka läkare så ofta som nu och att man borde lära känna sin egen kropp bättre för att kunna avgöra när läkarbesök var nödvändiga. Ja, ungefär så föll orden i en TV-intervju. De självläkande krafterna skulle alltså verka på detta område lika väl som på det ekonomiska. Men har fru Troedsson aldrig tänkt på hur farligt det är att föra ut en sådan förkunnelse? Exempelvis en blindtarmsinflammation kan av den oinvigde mycket väl tas som vanlig maginfluensa. Lyder man då fru Troedssons råd att söka lära känna sin egen kropp, kan blindtarmen brista och en ytterligt allvarlig situation inträda. Fru Troedsson har med sitt yttrande lättsinnigt handskats med människors hälsa och hälsovård. Hon har utmanat krafter som varken hon eller någon annan behärskar. Hon har också uttalat sig till förmån för en ökad privatisering av den svenska sjukvården. Nyss var hon inne på tanken att om landstingsläkare och andra läkare fick bedriva privatpraktik vid sidan av sin tjänstgöring, skulle det därigenom möjliggöras för lågavlönade att besöka dessa. Men varför i all världen skall de lågavlönade gå till privatpraktiserande läkare? Skall de inte kunna besöka vår vanliga sjukvård? Detta är en av de egendomligheter som fru Troedssan talade om när hon hade ordet. I vårt land har partierna i stort sett varit överens om att vi skall ha en offentlig sjukvård genom landstingen. Det är på den vägen vi skall arbeta vidare. Vi socialdemokrater vägrar att gå tillbaka i tiden och låta patienternas ekonomi vara avgörande för vilken vård de skall få. Fru Troedssons klåfingrighet är tyvärr illavarslande för sjukvårdsfrågans handläggning inom regeringen i fortsättningen. Herr Aspling berörde familjepolitiken i sitt anförande. Jag kan därför gå förbi denna och bara säga några ord om barnomsorgen. Tyvärr finns det många kommuner som inte byggt ut barnomsorgen tillräckligt. Borgerliga kommunalpolitiker har i de flesta fall varit en broms härvidlag. Låt mig ta ett exempel från det borgerligt styrda Enköping, där fru Troedsson till helt nyligen varit ordförande i barntillsynskommittén.

Det råder en påtaglig brist på daghemsplatser i den kommunen. De borgerliga har ansvaret för kommunalpolitiken och har försummat utbyggnaden. Barnfamiljerna får lida för detta. Herr talman! I en motion har socialdemokraterna tagit upp en rad handikappfrågor. Även om vi i stort sett kan säga att frågorna om handikappvården, färdtjänsten och ersättningen till handikappade är problem som är lösta, återstår vissa delfrågor av väsentligt slag. En fråga som vi vill ha en översyn av är handikappersättningen. Här har en praxis införts som gör att de handikappade behandlas snålt. Jag riktar ingen kritik mot vare sig riksförsäkringsverket eller försäkringsdomstolen, men det är nödvändigt att en översyn görs så att reglerna för de handikappade kan ges en generösare tolkning av myndigheterna. En stor fråga för de handikappade är bilen. F.n. utgår bilbidrag till handikappade som har förvärvsarbete eller studerar, men vi vill också ha en prövning av frågan om bilbidrag till andra kategorier av handikappade. För den skull begär vi en översyn av bilbidragen. Vi har i vårt land utvecklat färdtjänsten så att den omfattar praktiskt taget alla kommuner, men tyvärr är dess kvalitet inte densamma överallt, utan skillnaden kan vara väsentlig. Det kan ju inte vara riktigt att det beror på i vilken kommun man bor om färdtjänsten skall fungera ordentligt. I ett avsnitt har vi också tagit upp de nordiska samarbetsfrågorna. Det vore av stort värde, om man inom Norden kunde åstadkomma en samordning i fråga om de tekniska hjälpmedlen. Var för sig är vi små i sammanhanget, men tillsammans är Nordens länder en betydande enhet, inte minst när det gäller att producera längre serier av viktiga tekniska och elektroniska hjälpmedel. Herr talman! Det är ytterligare ett område som jag vill beröra, och det är narkotikafrågan. Här är det inte bara att ropa på mera polis och kräva krafttag för att man skall komma åt narkotikahajarna. Tyvärr är hajarna mera förslagna än polisen och finner alltid nya vägar för spridningen av det dödande gift som narkotika innebär. Vi måste också skapa bättre vårdresurser. Vi socialdemokrater vill satsa ännu mer på vården och den förebyggande verksamheten. Av den anledningen har vi motionerat om ett med 10 miljoner höjt anslag i förhållande till regeringsförslaget. Vi har för vår del velat markera vår inställning till frågan genom denna satsning. Vi anser att alla goda krafter måste hjälpas åt för att komma till rätta med narkomanin. Det är ungdomen som blir offren. Det är ungdomen som måste hjälpas. Det är ungdomen som måste få en mera meningsfylld tillvaro än att gå i ett narkotikarus. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Vi är medvetna om att våra 10 miljoner i ökade anslag inte på långt när räcker till. Men vi har velat markera vår vilja till ytterligare åtgärder, som vi anser nödvändiga. Vi har klart sagt ifrån, att vi är beredda att satsa de pengar som fordras för att skapa en bättre vårdsituation för narkomanerna. De frivilliga insatserna kan betyda mycket. Den vårdform som praktiseras vid Hasselakollektivet i Hälsingland har lyckats väl. Samarbetet med Forsa folkhögskola har varit värdefullt. Det finns naturligtvis också andra exempel på vårdformer som kan uppvisa goda resultat. Socialarbetarna gör en enorm insats för att ta hand om narkomanerna. Landstingens och kommunernas åtgärder är självfallet mycket värdefulla. Men alla dessa positiva krafter måste uppmuntras och stödjas. Det är av dessa skäl vi har velat höja anslagen för att visa föräldrar och andra som är oroliga över narkomanins utbredning att vi är beredda att satsa mera än tidigare i kampen mot det gissel som hotar vår ungdom. Vi har också velat ge ungdomsorganisationerna ett ökat ekonomiskt stöd i deras förebyggande upplysningsarbete på det här området. Vi har kanske inte alltför stor tilltro till att den borgerliga majoriteten kommer att anta vårt förslag, men vi kommer igen i så fall. Behoven kommer säkerligen inte att minska utan tyvärr att öka med åren.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att deklarationer och vackra ord inte löser problemen. Jag kan bara konstatera att jag är fullständigt överens med honom om den saken. Kanske kunde vi också vara överens om att luftpengar inte löser några problem. Det gäller inte bara att kritisera andra, sade herr Karlsson vidare. Jag vill då erinra om att endast sista sidan av mitt tio sidor långa anförande innebar en kritik av socialdemokraternas försök att förbättra situationen för landstingen. Alla de övriga nio sidorna innehöll en lång rad konstruktiva förslag. Vi är t.ex. helt överens om att det gäller att förbättra förhållandena för personalen inom långtidsvården, det vill jag stryka under. Varifrån skall ni ta pengarna till landstingen? undrade herr Karlsson i Huskvarna. Vi hade kanske inte i första hand tänkt ta dem från landstingen genom att ytterligare strypa åt deras ekonomi och sedan ge dem samma pengar tillbaka. Inte heller herr Karlsson i Huskvarna har talat om hur han har tänkt sig att finansiera de 1,5 miljarder som landstingen enligt socialdemokraternas förslag skulle få fram till 1979. Vilken ytterligare höjning av arbetsgivaravgiften har socialdemokraterna tänkt sig för detta? Det har vi inte fått besked om. När det gäller långtidsvården var vi överens om att det behövdes en fortsatt mycket kraftig utbyggnad. Det kommer att behövas 10 000 platser på fem år, sade herr Karlsson i Huskvarna. De planer som f.n. gäller för landstingen omfattar perioden 1976-1981. Under den femårsperioden räknar de med en utbyggnad på 12 500 platser. Liksom herr Karlsson i Huskvarna tror jag att det går att satsa mer på hemsjukvård. Men jag tror också — vilket jag nämnde i mitt anförande - att man bör kunna satsa betydligt mer på dagsjukvård. Det hör till de frågor som det är angeläget att se över, så att man får en realistisk uppfattning om vilka möjligheter som finns. Herr Karlsson tog sedan upp frågan om egenvården och ironiserade över de självläkande krafterna. Men skall vi inte ta vara på de självläkande krafterna? Låt oss ta trafiksäkerheten t.ex. — varför har man inrättat ett trafiksäkerhetsverk? Naturligtvis för att nedbringa de onödiga skadorna i trafiken! Skador och sjukdom kan aldrig vara ett mål i sig. Däremot är det naturligtvis ett mål i sig att på alla sätt försöka nedbringa dem. Egenvård innebär verkligen inte att man skall stanna hemma tills blindtarmen spricker. Tvärtom — och det har jag understrukit både i den TV-intervju som herr Karlsson hänvisar till och i mitt inlägg här i dag — gäller det att vi får bättre kunskaper om när vi måste söka läkare, så att vi kan komma i tid. Jag kan också informera herr Karlsson i Huskvarna om att Landstingsförbundet håller på att förbereda en konferens på Högberga om just egenvården. Tydligen gäller även i denna fråga att herr Karlsson, liksom kanske också herr Aspling, är på kollisionskurs med de socialdemokrater som arbetar inom Landstingsförbundet och som har direkt kontakt med problemen på fältet. Jag tror att varenda en av dem, möjligen med undantag för herr Karlsson i Huskvarna, vill stryka under hur viktigt det är att vi satsar allt som satsas kan på att öka den enskildes välbefinnande och att försöka förebygga sjukdom och ohälsa. Enligt herr Aspling skulle jag vara en lidelsefull förespråkare för privatiseringen inom sjukvården. Jag vill upprepa vad jag sade till herr Aspling, nämligen att man när det gällde läkarfördelningsprogrammet under hans tid som socialminister — och den är inte så förfärligt avlägsen —- var överens om ett oförändrat antal privatpraktiker, dvs. att tillskottet av privatpraktiker skulle motsvara den avgång man räknade med. Jag delar helt den uppfattningen. Socialdemokraterna i Landstingsförbundet är här helt överens med de borgerliga om att ta bort den ransonering med plånboken som alltjämt förekommer inom vissa delar av vårt samhälle. Jag tänker då på de offentliganställda läkare som har privatpraktik vid sidan av sin tjänst. Jag förstår inte varför den som har en tunn plånbok av ekonomiska skäl skall förhindras att gå till en privatpraktiker. Det måste vara angeläget att plocka bort sådana orättvisor.
Herr talman! ”Luftpengar” säger fru Troedsson och upprepar resonemanget om en höjning av arbetsgivaravgiften. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Men kan fru Troedsson inte inse att om man tar ut 1 26 i arbetsgivaravgift från landstingen inverkar det på lönerna med 1 26. Motsvarande kostnad i form av höjda löner måste bli minst 3 26. Under alla förhållanden blir det billigare för landstingen att betala kostnaden via arbetsgivaravgifter än via höjda löner. Att det skall vara så svårt för fru Troedsson att fatta det! Hon är ju i vanliga fall mycket intelligent, men i det här fallet har hon fastnat i något slags begreppsförvirring. Fru Troedsson talar om de självläkande krafterna. Jag inser naturligtvis att det är värdefullt om folk inte går till läkare i onödan.

Men inte löser det problemet! Om fru Troedsson säger att vi besöker läkare i onödan tror jag att det är ett påstående som inte håller. Återigen till ekonomin, fru Troedsson, för den är det väsentligaste i det här resonemanget. Nu skall ni indexreglera skatterna. Nu skall ni alltså ta ytterligare medel från staten, och ändå skall ni försöka klara ökade statsutgifter på det här området. Hur skall den borgerliga regeringen till sist klara vår ekonomi? Det blir naturligtvis så att man får låna utomlands för den vård som skall bedrivas i fortsättningen. Det är en lättsinnig politik. Det har man sagt tidigare, och jag ber att få upprepa det. Det är en lättsinnig politik i överkant. Med den ekonomiska politik som ni för kan vi aldrig lösa några vårdproblem i det svenska samhället.
Herr talman! Jag vill bara upprepa en sak. Fru Troedssons inlägg vad gäller den socialdemokratiska motionen och dess målmedvetna satsning på utbyggnaden av långtidssjukvården och hennes sätt att försöka resonera när det gäller de ekonomiska insatserna upplever jag som i hög grad cyniskt. Fru Troedsson har ju varit med om en skattesänkning för sig själv och de högre inkomsttagarna, och då är det faktiskt cyniskt att resonera på det sättet. Men jag skall inte gå vidare i den frågan — herr Karlsson i Huskvarna har svarat. Låt mig säga ett par ord till. Moderaterna har i regeringsförklaringen fått igenom sina under åren framförda krav beträffande sjukvården och tandvården. Mot den bakgrunden avslog man i höstas sina egna partimotioner med långtgående krav på en privatisering av vårdsektorn. Man har gjort det med hänvisning till regeringsdeklarationen, och uppenbart förväntar man nu att den borgerliga regeringen steg för steg skall effektuera de här målsättningarna. Det innebär att vi går mot en privatisering och ett minskat samhällsinflytande på vårdområdet. Plånboken skall tydligen på nytt bli avgörande för vilken vård man skall få. Jag förstår att fru Troedsson inte tycker om att vi talar klarspråk i denna viktiga fråga och nämner sakerna vid deras rätta namn. I det läget söker hon komma ifrån frågan genom att tala om privatvård och plånboken. Det tricket är litet för enkelt. Privatläkarna och de privata tandläkarna är i dag taxebundna och anslutna till försäkringen. Patienterna vet vad de skall betala. Nu är fru Troedsson ute för att bl.a. bryta sönder folktandvården. Hon har ju själv i en motion velat helt privatisera folktandvården. Nu får vi väl räkna med en utveckling mot en ökad privatisering. Då försöker hon säga här att det är ett omvänt förhållande. Fru Troedsson, det resonemanget håller inte! Till sist ett par ord om privatläkarsektorn. Det här är en viktig läkarfördelningsfråga. Jag har sagt i många sammanhang att vi, när det gäller prioritering, måste se till att människorna ute inte minst i glesbygderna blir garanterade läkare. Det är de människorna jag talar om. Det är viktigare än att man tillför låt mig säga storstäderna nya privatpraktiserande läkare. Fru Troedsson vet mycket väl att frågan om de offentligt anställda läkarna och fritidspraktikernas anslutning till privatläkarsystemet diskuteras ingående inom den i riksförsäkringsverket verksamma läkarvårdsdelegationen. Likaså har man ingående diskuterat utökningen av antalet heltidsverksamma läkare i privata gruppmottagningar. De här överläggningarna har förts under lång tid. Enligt vad jag nu vet, fru Troedsson, har Landstingsförbundets styrelse uppenbarligen enhälligt inte ansett sig kunna gå med på en utökning av antalet heltidsverksamma läkare i privata gruppmottagningar. Skälet härtill är naturligtvis att man känner oro för hur man skall kunna upprätthålla och bygga ut primärvården. När de ansvariga i sjukvården intar den ställningen är det säkerligen inte utan orsak. Om fru Troedsson inte eftersträvar att komma i direkt kollisionskurs med sjukvårdshuvudmännen så bör hon nog tänka om i dessa viktiga frågor.

Herr talman! Jag brukar inte lägga mig i den här debatten och skulle inte ha gjort det nu heller om jag inte hade tyckt att fru Troedssons inlägg här vittnade om en så dålig omsorg om människorna, omtanke om människorna och känsla för dem, att en protest är befogad. Vi har lagt fram ett förslag om 10 000 nya platser för långtidsvården, 10 000 nya platser i hemsjukvården och en starkt ökad personaltäthet inom vården. Och varför? Därför att vi vet att det bland tiotusentals människor i det här landet finns en oro — bland de anhöriga och bland de äldre. Man frågar sig: Kommer jag att få den vård jag behöver? Det finns en oro bland dem som står i kön. Det finns anställda på våra sjukhem runt om i landet som har ett hårt slit. Jag känner till deras uppoffrande arbete. De behöver bättre arbetsförhållanden. Trots att vi var snåla i vår budgetbehandling sade vi: Det här måste vi satsa på. Nu hör vi bara klyschor om bluff och annat. Ta det så här enkelt: Det här kostar första året 250 milj.kr. Vi har sagt: Vi lägger 325, kanske 350, miljoner mindre på försvaret än de borgerliga gör. Det har vi klart redovisat. Vi säger: Viktigare än att rusta upp försvaret är i det här läget omsorgen om våra gamla och våra sjuka. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Det är klart redovisat. Fru Troedsson går, utan spår av känsla för de människor det gäller, upp och drar sina slagord och klyschor, om bluff, luftpengar och vad det nu var. Men vi har gjort en klar redovisning. Det finns skäl att säga, för det första, att fru Troedsson lever i en förgången tid, då man lämnade de sjuka och de utslagna och dem som hade slitit ut sig åt att klara sig själva. Den tiden vill vi inte ha tillbaka. För det andra: När den ansvariga ministern inte annat har att komma med än konservativa klyschor finns det anledning att väcka en protest, icke politiskt men som representant för de människor som behöver vår omtanke, vårt stöd och vår omsorg.

Herr talman! Det blev tydligen oro i ledet när sanningen om det socialdemokratiska förslaget stod klar. Men ingen aldrig så imponerande uppresning kan göra någonting åt den kritik som jag har anledning att rikta mot oppositionens alternativ. Herr Palme har uppenbarligen inte lyssnat på mitt anförande. Jag skulle vilja be Olof Palme att läsa igenom det. Då tror jag att herr Palme, om herr Palme är en hederlig politiker — vilket jag hoppas och tror — är beredd att ta tillbaka sitt yttrande om att jag inte skulle ha något spår av medkänsla med dem som det gäller. Jag har arbetat med de här problemen en lång följd av år. Jag tror t.o.m. att jag skulle kunna lära Olof Palme en hel del på det här området. Herr Palme räknade återigen upp allt vad det socialdemokratiska förslaget innebar, vilket vi redan hört av herr Aspling och herr Karlsson i Huskvarna. Men man löser inte de här problemen genom att rabbla samma saker om och om igen — det vill jag understryka. Vi är alla överens om -— jag vill poängtera det ännu en gång — att de gamla och sjuka skall ha all den solidaritet, all den medkänsla och all den vård — och det skall vara god vård — som de behöver. Vi är överens om att det måste betyda att våra utgifter för omsorgen om de äldre måste stiga betydligt snabbare än nationalprodukten i övrigt. Men det hjälper inte, Olof Palme, att säga att man skall dra ned försvaret och i stället satsa på de sjuka om man lägger ett förslag som innebär att de belopp som man under de kommande åren vill ge landstingen bara motsvarar det ökade uttag i form av arbetsgivaravgifter som man samtidigt tar ifrån landstingen. Jag hoppas att detta nu skall stå klart. Herr Karlsson i Huskvarna talade om att detta med att höja arbetsgivaravgifterna var en förnämlig metod därför att det kunde innebära skattelättnader som motsvarade högst avsevärda lönelyft. Men faktum är ju, herr Karlsson i Huskvarna, att det regeringsförslag som riksdagen har tagit innebar större skattelättnader för de anställda än socialdemokraternas gamla förslag, och detta redan i lönelägen från 40 000 kr. Jag vill understryka än en gång att förhandlingar pågår mellan staten och Landstingsförbundet beträffande vissa ersättningar från försäkringskassan för åren 1978 och 1979, och jag påpekar återigen att det rör sig om betydligt högre belopp än dem som socialdemokraterna föreslår som s.k. bidrag till landstingen. Och så detta med att egenvården skulle syfta till att minska läkarbesök. Kan man förbättra hälsan och välbefinnandet och den vägen minska behovet av läkarbesök, är det väl i sig en god sak? För att bara nämna några få saker: Får vi bättre kunskap om betydelsen av en näringsriktig kost motverkar det, det är väl känt, uppkomsten av sjukdomar i magtarmkanalen, sannolikt också åderförkalkningssjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning. Har vi bättre kännedom om alkoholens och tobakens skadeverkningar bör det på sikt minska både missbrukstendenserna och behovet av läkarbesök och av sjukvård över huvud taget. Vad det gäller är ju att ha en hälso och sjukvårdspolitik som för det första förbättrar den enskildes hälsa och välbefinnande och för det andra verkligen kan ge dem vård som behöver vård — god vård och vård i rätt tid. Det är ju detta som vi från regeringens sida är helt inriktade på. Herr Aspling var omigen inne på sin plånboksfilosofi — om jag uppfattade det rätt gällde det fortfarande frågan om fritidspraktikerna. Eftersom Landstingstörbundet, som fortfarande är socialdemokratiskt styrt, enhälligt har ställt sig bakom tanken på att fritidspraktikerna skall få anslutas till sjukförsäkringen, tror jag att herr Aspling snart är en ropandes röst i öknen när det gäller detta med ransonering genom plånboken. Förhållandet är i själva verket det rakt motsatta. Jag tror att det också var herr Aspling som sade att man inom landstingen hade varit tveksam till privatläkare i gruppmottagningar. Det är en inställning som jag helt och hållet delar. Den gamla regeringen inriktade sig på att de privatpraktiker som skulle få finnas i stor utsträckning skulle finnas just i gruppmottagningar. Men var har vi gruppmottagningarna? Vi har dem i våra storstäder; vi har dem inte i de mindre orterna, inte på landsbygden. Skall vi ha privatpraktiker i oförändrat antal - och det har vi varit överens om -— vill vi från regeringens sida att Allmänpolitisk debatt 55 Allmänpolitisk debatt de skall kunna spridas över landet i dess helhet så mycket som möjligt. Som glesbygdsbo är jag väl medveten om att det varken finns privatpraktiker eller offentligt anställda läkare i glesbygderna. Vi som bor där får nog vara beredda att antingen det är en borgerlig eller en socialdemokratisk regering åka en ganska lång sträcka för att komma till en läkare, offentligt anställd eller inte. Sammanfattningsvis vill jag slå fast att det är en styrka att vi är helt eniga i denna solidaritet, i denna omtanke om de äldre som skapat vårt samhälle. Låt oss då försöka få fram konkreta förslag, som verkligen är ägnade att underlätta för landstingen att ge de äldre den vård de behöver, god vård och vård i rätt tid.
Herr talman! När fru Troedsson tar ordet ”solidaritet” i sin mun, tycker jag att det rimmar mycket illa med de uppfattningar hon för till torgs. Fru Troedsson har inte på något sätt kunnat reda ut arbetsgivaravgiftens effekt för landstingen. Hon har här trasslat in sig i resonemanget. Nu senast sade hon att den skattelättnad som den borgerliga regeringen genomfört är högre även för de landstingsanställda än vad som skulle ha blivit fallet enligt den socialdemokratiska regeringens förslag. Vad i all världen har det att göra med diskussionen om hur man skall finansiera sjukvården? Jag har sagt — och jag upprepar det — att en höjning med 1 96 av arbetsgivaravgiften motsvarar ungefär 3 96 i löneförhöjning, om man ser till effekten hos löntagarna. Detta kommer löntagarna att ta hänsyn till i förhandlingarna. Men fru Troedsson tycks helt nonchalera den saken. Hon är fast i den sifferexercis hon förde i början av sitt anförande och i detta TT-meddelande om skattepolitikens inverkan på landstingens ekonomi. Hon håller fast vid detta, hur egendomligt det än är. Fru Troedsson säger att vi har varit överens om det mesta. Men då måste vi ju även vara beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna av de reformer vi vill genomföra på långvårdens område. Jag frågar då: Var skall fru Troedsson ta pengarna till den kostnadsökning som blir följden av de åtgärder som hon redan nu säger sig förhandla med Landstingsförbundet om? Ge ett besked, fru Troedsson, om hur ni skall klara finanserna, ni som sänkt skatterna för höginkomsttagarna, ni som vill sänka dessa skatter ännu mer genom indexreglering av skatteskalorna, ni som berövar samhället möjlighet att göra insatser! Det är detta och ingenting annat som är problemet, fru Troedsson. Sedan hjälper det inte hur vackert ni än talar om att ni vill göra det och det. Har vi icke ekonomiska resurser, står vi oss slätt.

Herr talman! Fru Troedsson inledde sitt anförande med att säga att det var oro i lägret. Inte alls! Men däremot tror jag att det råder stor oro bland de människor som är beroende av våra gemensamma insatser, när man har en sjukvårdsminister med en så pass kallhamrad inställning till problemen. Först sifferexercisen! Vår uppgörelse med samtliga de löntagarorganisationer som representerar landstingsområdet innefattar att de skall beakta hela den höjning av arbetsgivaravgiften som skedde. Det hade alltså inte inneburit någon höjning av kostnadsnivån för landstingen. Organisationerna är beredda att stå för den uppgörelsen även i dag. Det som trasslade till det är de extra skattesänkningar som fru Troedsson har beviljat sig själv och andra i de borgerliga grupperna här i riksdagen. Det har nämligen, såsom Gunnar Nilsson sade i går, tvingat fram extra lönekompensationskrav för de lågavlönade inom hela LO-området, delvis på TCO-området och i hög grad inom landstingen. Den borgerliga linjen innebär alltså en högre kostnadsnivå för landstingen än vår. Men tillbaka till realiteterna! Någonstans skall ju pengarna tas. Vi kan inte i decennier springa hos schweiziska, amerikanska och arabiska banker för att finansiera den svenska välfärden. Då har vi sagt: Detta skall vi betala själva. Vi kan direkt peka på att vi betalade genom att hålla tillbaka försvarskostnaderna med ca 350 milj.kr., därför att vi ansåg det viktigare att rusta upp vården för de gamla och sjuka. Det är ett klart besked. Vi avstår någonting för att få någonting annat. Vi avstår från att genomföra och fortsätta att lova stora skattesänkningar för höginkomsttagare. Vi avstår från det för att få någonting annat: solidaritet med de gamla och sjuka. Politik är inte bara vackra ord. Ställ solidaritetskravet! Då skall man också kunna säga: Från detta är jag beredd att avstå till förmån för någon annan. Ni går ut med stora löften — framför allt till de redan privilegierade i det svenska samhället men med stora löften även till försvaret. Vi säger: Vi ställer oss på de svagas och eftersattas sida i det svenska samhället. Det kommer vi att göra konsekvent, och där gapar en idémässig skiljelinje mellan oss och er. Skjut inte undan den med vackra ord! Vi avslöjar er till att börja med.
Herr talman! I vår motion säger vi att vi kräver omedelbara åtgärder för en kraftig utbyggnad av långtidssjukvården och hemsjukvården under de närmaste åren, för en förbättring av bl.a. personalsituationen och för att skapa bättre arbetsmöjligheter och goda förutsättningar för mänsklig gemenskap. Det är för oss en fråga om solidaritet med den äldre generationen, som har varit med om att bygga upp dagens välfärdssamhälle. Jag tycker att fru Troedsson skall läsa vår motion, som innesluter också de stora principiella riktlinjerna för svensk sjukvård nu och i framtiden som vi ser dem. Jag har en känsla av, herr talman, att fru Troedsson på sitt sätt är litet på flykt. Hon har lanserat privatvården, som uppenbarligen för henne Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt är det primära och väsentliga. Reaktionerna ute i bygderna har inte uteblivit. Försök inte, fru Troedsson, säga att vi från den socialdemokratiska regeringen skulle ha bortsett från problemet med fritidspraktikerna. Vi träffade en uppgörelse 1974 omkring dessa problem. Nu vidgas tydligen sektorn. Det är i så fall en uppgörelse med sjukvårdshuvudmännen. Vad jag pekade på var att Landstingsförbundets styrelse känner uppenbar oro för de tendenser som här föreligger och för de uttalanden som fru Troedsson i så många sammanhang har gjort. Jag vill, herr talman, upprepa vad jag har sagt. Det är ett värde för svensk sjukvård att samhället har ett avgörande inflytande över den. Härigenom har vi kunnat garantera människorna sjukvård på likställighetens villkor till skillnad från många andra länder, där verkligen de fattiga människorna ofta har ställts utanför. Det är ingen tillfällighet att när USA nu går in i en ny epok med en ny president är den stora frågan uppenbarligen sjukvården, därför att den i vissa delar är privatiserad. Fru Troedsson, ett gott råd från mig: Se till att den socialdemokratiska regeringens sjukvårdspolitik fullföljs! Annars, herr talman, kommer vi sannerligen att markera vår linje och vår inställning. Här gäller det solidariteten med de många människorna.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna trasslar in sig alltmer ohjälpligt när det gäller arbetsgivaravgifterna. Jag medger att regeringen har varit tvungen att genomföra höjningar av arbetsgivaravgifterna, men vi är samtidigt väl medvetna om att man på alla sätt skall begränsa sådana höjningar. Höjningar av dessa avgifter drabbar ju landsting och kommuner dubbelt, dels genom att lönekostnaderna ökar, dels genom att de medför en urholkning av det skatteunderlag som skall ge landsting och kommuner inkomster för att driva sin verksamhet. Vad beträffar statens tillskott till landstingen pågår det förhandlingar mellan Landstingsförbundet och staten, och givetvis skall jag inte föregripa de förhandlingarna. När förhandlingarna är klara kommer proposition i vanlig ordning att föreläggas riksdagen. Herr Palme talade om en kallhamrad inställning. I mitt anförande, som jag fortfarande hoppas att herr Palme någon gång skall ta tid på sig för att läsa, markerade jag hur viktigt det är att vi har en realistisk och mänsklig inställning till de problem vi här talar om, främst då omsorgen om de äldre. Jag uttalade min oro för att man i de utbyggnadsplaner som är på gång och de behovsbedömningar som landstingen har gjort inte räknar med det verkliga vårdbehovet i framtiden. Man har räknat med ökningen av antalet pensionärer, men man har inte räknat med det vårdbehov som följer av den mycket kraftiga förskjutningen mot de högsta och mest vårdkrävande åldrarna. Jag tycker att det ligger i en regerings skyldigheter att försöka få fram underlag som ger en realistisk bild av behoven inte bara i dag utan framgent på detta stora och viktiga område, så att resurser verkligen skall finnas i form av både pengar och personal. Någonstans skall pengarna tas, sade herr Palme. Javisst, på sikt måste alla pengar tas ur vår samlade produktion, ur vårt samlade arbete. Det är därför regeringen så starkt stryker under vikten av att föra en resursskapande politik, som ger de resurser och de arbetstillfällen som så utomordentligt väl behövs. Vi ställer oss på de svagas sida, avslutade herr Palme. Ja, det hoppas jag att vi alla gör. Men vi skall inte göra det genom att lägga fram svaga förslag. Herr Aspling uppmanade mig att läsa den socialdemokratiska motionen. Jag har läst den flera gånger.

Herr Aspling krävde omedelbara åtgärder. Men ert eget förslag, herr Aspling, innebär omedelbara åtgärder på det viset att landstingen i år skulle berövas över 200 milj.kr. i form av ytterligare höjda arbetsgivaravgifter och först nästa år få ett bidrag från staten med 500 milj.kr. Jag skall inte säga att det är omedelbara åtgärder i nedrustande syfte, för tanken är säkerligen god, men effekten blir att man i år skulle ytterligare försvåra för landstingen att bygga ut den här verksamheten. Samhället skall ha ett avgörande inflytande, sade herr Aspling. Självfallet — den viktigaste uppgiften för ett välfärdssamhälle, för ett utvecklat samhälle, är naturligtvis att garantera god vård och omsorg om dem som verkligen behöver vård. Herr Aspling slutade med att säga att vi borde följa den socialdemokratiska regeringens politik. Det fanns mycket bra i den, och i stort sett fortsätter vi att följa de riktlinjer som vi tidigare har varit överens om. Däremot tror jag att landstingen, de sjuka och de gamla skall betacka sig för den finansieringspolitik som läggs fram i den socialdemokratiska motionen. Jag tror att om socialdemokraterna tänker igenom den sidan av sin motion litet bättre, så kommer de nog att ge mig rätt också i det avseendet.

Herr talman! Det är verkligen fascinerande att se den nye oppositionsledaren i aktion. Vi får tydligen vänja oss vid att den som vill satsa 50 miljarder till försvaret, den känner ansvar för de gamla och de sjuka, medan den som vill satsa möjligen några procent till, den är en kallhamrad cyniker. Vi får tydligen inse att den skattesänkning som socialdemokrater vill genomföra för höglönegrupper finns det ingenting att invända mot, medan det intressanta när det gäller den som även vill ge de här grupperna Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt en marginalskattesänkning framför allt är hur detta verkar för riksdagsmännens egen ekonomi. Det finns ett slitet uttryck som onekligen är aktuellt även vid det här tillfället: När argumentationen är svag, då höjs rösten. I höstens allmänpolitiska debatt påpekade jag att även den nya oppositionen har ögonen på sig. Hur den sköter sin uppgift kommer också att granskas noggrant. Nu har oppositionen haft sin nya roll i fem månader. Hur har det gått? Min första iakttagelse är att oppositionen har svårt att bestämma sig. Herr Palme sade någon gång i höstas att regeringen skulle få hösten på sig, hade man tänkt. Oppositionen skulle ligga lågt, men sedan tvingades man, sade herr Palme, till skarp kritik på grund av kärnkraften. Och den socialdemokratiske partisekreteraren Sten Andersson sade helt nyligen att nu är smekmånaden slut för regeringen. De här uttalandena ger anledning till ett par reflexioner. När det gäller kärnkraften är det uppenbart att hur centerpartiet än hade ställt sig, hade man fått kritik från socialdemokraterna. Det enda socialdemokraterna hade kunnat godkänna skulle ha varit, om de tre partierna hade kommit ut från regeringsförhandlingarna och konstaterat att det inte gick att bilda någon regering. Då hade Olof Palme säkerligen varit nöjd, men varje annat resultat i fråga om energipolitiken hade mött kritik. Oppositionen har inte alls hållit fast vid det mål som Olof Palme satte upp, nämligen att man skulle kritisera kärnkraftspolitiken men i övrigt ge regeringen en viss inkörningsperiod. Tvärtom har det inte funnits någon detalj som varit för liten för att leda till ett angrepp från oppositionen. Jag skall bara nämna ett par exempel. När regeringen, utan att det blir någon försening av frågan, bestämmer sig för att ta fram mer utredningsmaterial om var Linjeflyg skall ha sin flygplats här i Stockholm, är det fel. När man skaffar sig mer faktaunderlag i frågan om var postens terminal skall ligga, föranleder det ett våldsamt utbrott av den förre kommunikationsministern. T. o. m. när socialdemokraterna instämmer i regeringens beslut, som de gjorde i fråga om assyrierna, kan de inte säga att de gör det, vilket vore det normala i en så känslig fråga, utan då är de i stället starkt kritiska, därför att någon socialdemokratisk kommunalpolitiker inte ansett sig ha haft tillräckliga kontakter med kanslihuset, innan beslutet fattades. Vem som hade tillsatt en arbetsgrupp inom socialdepartementet, om det var regeringen eller socialministern, blev en stor politisk fråga inom familjepolitiken under hösten. Jag skulle kunna ge många fler exempel. Sammanfattningsvis: Om någon är så sur och grinig redan under smekmånaden, är det verkligen ett dåligt tecken. Men nu har vi ändå kommit in i en ny fas: oppositionen lägger fram sitt alternativ. Fortfarande tycks man ha svårt att bestämma sig för en strategi. Först fick vi höra att budgetministern hade använt för litet rödpenna eller blåpenna och släppt igenom för mycket utgifter. Sedan kan vi konstatera att de socialdemokratiska ändringsförslagen, när det gäller utgifter, i stort sett bara innebär en ökning utom på en enda punkt, nämligen beträffande försvaret där regeringen ännu inte har lagt fram sitt förslag. Det blev inte mera blåpenna eller rödpenna från socialdemokraterna heller. På det sociala området, som vi diskuterar nu, är det inga mera uppseendeväckande skillnader, och det var inte heller att vänta. Det har inte funnits tidigare på detta område, även om socialdemokraterna ständigt har talat om att en ny regering skulle leda till social nedrustning. Nu kan man i stället konstatera att regeringen föreslås en betydande ökning av de sociala insatserna. Men fortfarande hotar socialdemokraterna med att den sociala nedrustningen skall komma. I går sade t.ex. Gunnar Sträng att visserligen höjs pensionerna nu, men om något år är ekonomin så undergrävd att de kommer att sänkas på nytt. Jag undrar om inte oppositionen bör tänka på den gamla berättelsen om pojken som ropade ”vargen kommer”. Om man fortsätter att ropa att de här nedskärningarna av pensionerna kommer, och människorna märker att pensionerna stiger, kan det hända att socialdemokraterna förlorar i trovärdighet även när de uttalar sig om andra saker. Annars verkar socialdemokraterna ha övertagit den tidigare oppositionens roll att vilja driva på regeringen på det sociala området, och det är ju bra. Men man märker fortfarande en viss yrvakenhet. Man har inte särskilt genomtänkta förslag, man vill slänga åt myndigheterna en summa pengar utan att närmare säga hur de skall fördelas. I övrigt är det egentligen mest våra egna gamla förslag, som socialdemokraterna ganska nyligen sade nej till. Det blir onekligen litet komiskt när oppositionen nu kommer dragande med förslag som de röstade emot för mindre än ett år sedan, t.ex. förslaget om en långtidsplan för långvården. Nu är socialdemokraterna för den plan som de själva avslog i maj 1976. Men bidragen då, de är väl ändå något nytt? Ja, man vill ge 250 milj.kr. till landstingen, men det är just ett ogenomtänkt förslag. Man talar inte om efter vilka grunder pengarna skall fördelas. Dessutom tar man ju, som sjukvårdsministern just har påpekat, tillbaka det mesta genom en höjning av arbetsgivaravgiften. Eller också blir det så, som Sven Aspling sade, att de som arbetar i landstingen får ta hänsyn till höjningen av arbetsgivaravgiften, om socialdemokraterna skulle få igenom sitt förslag här i riksdagen. Det är ju bara ett finare sätt att säga att de skall få en mindre lönehöjning än de annars skulle ha fått. Även Göran Karlsson sade att de anställda självfallet skall räkna av en arbetsgivaravgift på 3 96 och alltså nöja sig med en mindre lönehöjning. De får inte en större skattesänkning enligt det socialdemokratiska förslaget, utan skall alltså med lägre lön bekosta den här satsningen på långvården, som vi alla tycker är nödvändig. Är det förslagets innebörd, är det onekligen ett intressant besked. Men på något sätt verkar det som om man inte riktigt hade tänkt igenom konsekvenserna. Vi kan konstatera att landstingen behöver mer Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt pengar och att de i dag får ett betydande ekonomiskt stöd genom sjukförsäkringen. Det nämns i budgeten att överläggningar pågår om hur detta stöd skall vara utformat i fortsättningen, och att det inte blir någon sänkning kan man utgå från. Ett annat exempel på gamla förslag som nu återkommer är narkomanvården. Där föreslår oppositionen anslagshöjningar. I budgeten föreslås en ökning av anslagen till vård av missbrukare med 30 miljoner. Nu vill socialdemokraterna öka anslagen till länkrörelser och andra organisationer mer än regeringen har föreslagit. Förra året föreslog den gamla regeringen en ökning av det anslaget med 800 000 kr. Riksdagen höjde med ytterligare 300 000 kr. efter motioner från bl.a. folkpartiet. Höjningen blev alltså 1,1 milj.kr. Nu föreslår regeringen en ökning av detta anslag med 2,4 miljoner, dvs. tre gånger den ökning som socialdemokraterna ville ha förra året. Nu kommer ett förslag till ytterligare höjning från socialdemokraterna, och det skall naturligtvis prövas, om det finns möjlighet att genomföra det. För dagen kan man bara konstatera att det pågår ett intressant omtänkande i den socialdemokratiska synen på dessa organisationers insatser inom narkomanvården. Inom familjepolitiken har socialdemokraterna ett något mer utarbetat förslag, nämligen en utveckling av föräldraförsäkringen enligt det arbetsgruppsförslag som lades fram förra våren. Man kan bara konstatera att det stämmer med vad regeringsdeklarationen har utlovat för den kommande valperioden, när det gäller takten i utvecklingen av föräldraförsäkringen, och att en proposition på den grunden är under utarbetande. Det är inte sant, som bl.a. Birgitta Dahl har sagt här i riksdagen, att det skulle finnas ett färdigutarbetat förslag från socialdemokraterna. Vi som har sysslat med detta under senare tid har nogsamt märkt att många problem återstår att lösa. Som svar på de frågor som herr Aspling ställde här till folkpartiet kan jag liksom han konstatera att vi återkommer till detta i mars. Det är inte så att man nu håller på att sammanställa ett helt nytt förslag på några veckor. Det var Göte Fridhs arbetsgrupp som i våras på några dagar snickrade ihop ett förslag, som verkligen fordrar åtskillig ytterligare tankemöda. Familjepolitiken är viktig i denna budget. Barnfamiljerna får ett kraftigt ökat stöd. Barnbidragen höjs med 300 kr., vilket betyder 270 miljoner för nästa budgetår och 540 miljoner för helår. Bostadsbidragen ökas med 200 milj.kr., statsbidragen till daghem ökas med 600 milj.kr., dvs. med omkring 50 4. Föräldraförsäkringen kommer att förbättras i den kommande propositionen. Totalt blir det ungefär en 20-procentig ökning av anslagen till familjepolitiken. Mot bakgrund av alla de varningar som socialdemokraterna hade utfärdat måste det väcka en oerhörd förvåning hos dem som eventuellt hade trott på dessa varningar. Nu säger en del socialdemokrater: Ja, men ni kan väl inte ta åt er äran av detta, eftersom det bygger på det som den tidigare regeringen har föreslagit och gjort. Ja, detta är oppositionens roll, som jag i hög grad känner igen från min tidigare verksamhet. Oppositionen för fram förslag som sedan genomförs av regeringen, och då måste oppositionen påminna om vad den tidigare har talat för. Men det socialdemokratiska förslaget om en föräldraförsäkring kom ju inte alldeles av sig självt. Man hade först under lång tid sagt nej till tanken på att utveckla mera av valfrihet och att ge föräldrarna möjlighet att snabbare korta ned sin arbetstid än andra grupper. Sedan gick socialdemokraterna äntligen med på detta, och nu förs det vidare under den nya regeringen. Det är inte så konstigt och inte heller något som socialdemokraterna har anledning att ta åt sig äran av. Detsamma gäller planen för utbyggnad av daghem. Vi minns väl alla hur ett antal socialdemokrater här i riksdagen tidigare röstade nej till en sådan plan, trots att de hade motionerat om en sådan. Därmed avslogs också vår reservation för en sådan plan. Nu frågar Sven Aspling om folkpartiet kommer att ha kurage att fortsätta att arbeta efter sina principer. Ja, jag kan försäkra att vi kommer att göra det envist och uthålligt. Då får vi också så småningom genomslag för sådana tankegångar som motsvarar människors behov. Dit hör just en utveckling av föräldraförsäkringen, som gör det möjligt för människor att förkorta sin arbetstid och vara tillsammans mer med sina barn. En sådan utveckling — snabbare för de grupperna än för andra —- som socialdemokraterna tidigare var negativa till, tycks vi nu få gehör för hos samtliga partier. Hur går det med löftena? Jag kan bara understryka att i den mån folkpartiet har ställt ut några löften kommer de att infrias. Men jag vill också betona att vi har varit noga med att inte lova mer än vad som kan hållas. Herr talman! Det skulle finnas mycket att säga om sjukvårdens utveckling i allmänhet. Men det är egentligen en enda sak som jag framför allt vill betona på den minut jag har kvar. Svensk sjukvård står mycket högt. Men det finns ett problem som vi måste ta itu med, och det är att se till att människor i större utsträckning får möjlighet att träffa samma läkare vid återbesök. Det är något som inte bara har med pengar att göra, det är framför allt en organisationsfråga. Även här har socialdemokraterna fört en mycket vankelmodig politik. Ena minuten har man sagt att vår tanke om husläkare åt alla är ett dåligt förslag. Nästa ögonblick har man menat att det är ungefär vad som redan håller på att genomföras. Jag är glad att vi nu har fått besked om att regeringen kommer att tillsätta en arbetsgrupp som skall studera denna fråga. Visserligen är det landstingen som i första hand beslutar om sjukvårdens organisation, men staten har ett ansvar när man märker att utvecklingen går i en riktning som inte är önskvärd. Staten har också möjlighet att på olika sätt underlätta en riktig inriktning av sjukvården. Jag vill därför fästa stora förhoppningar vid det arbete som statsrådet utlovade.

Herr talman! I min civila sysselsättning ställs det emellanåt krav på mig att jag skall kunna ge svar på andras bekymrade frågor. Här i kammaren hade jag i stället hoppats få förmånen att ställa frågor till en samling kunniga och erfarna kamrater i ärenden som bekymrar mig. Jag vill begagna tillfället att göra det, även om atmosfären den senaste timmen kanske inte blivit så gynnsam för sakliga tankeutbyten. Och dessutom har mina tilltänkta ”opposite numbers” i oppositionen just nu dragit sig tillbaka till partistyrelsesammanträde. Mycket av det som har hänt på sistone i vårt land kan kanske tolkas som många människors reaktion mot ett alltför tekniskt, alltför centraliserat, alltför opersonligt och — i förlängningen — alltför omänskligt samhälle. Rationaliseringsåtgärder, som när de vidtagits i industrin ytligt sett förefallit ändamålsenliga, har emellertid även där visat sig kunna skapa nya problem. När samma administrativa teknologi fått breda ut sig inom sjukvården har de psykologiska skadeverkningarna mångfaldigats. Sjukvård är vård av människor, försvagade och därför särskilt känsliga, genom människor, som måste vara både kunniga och hjälpsamma. 40 års erfarenhet från de svenska sjukhusens värld ger mig rätt att säga att vår sjukvårdspersonal är både kunnig och hjälpsam. Det omdömet gäller alla personalkategorier och alla åldrar, inte minst de många fina ungdomar som gör det möjligt för oss att över huvud taget tillhandahålla sjukvård här i landet i dag. Om den mänskliga vården var bättre förr än nu — och om den i dag är bättre på mindre sjukvårdsinrättningar än på större, som det vill förefalla — så beror det väl på att mänsklighet bara kan förmedlas av människor, men inte av apparater och avancerade tekniska kommunikationssystem. Mänsklighet kan däremot kompensera många brister i lokaler och utrustning: Kunskaper kan ökas genom utbildning, men sinnelaget - som är det allra viktigaste — måste finnas från början. Men varken kunskap eller medmänsklighet kan komma till sin rätt om tiden inte räcker till. Kravet på mänskligare vård, som förts fram inte minst från skrivkunniga äldre människor, och som gick som en refräng genom den senaste valrörelsen, är först och främst ett krav på mer tid för vårdpersonalen med patienterna, och i realiteten — så som läget är — ett krav på mera personal, antingen det nu gäller vården inom sjukhus och andra institutioner eller det är fråga om vård i hemmen. Vilka möjligheter har vi då att få mera personal till sjukvården, så att denna personal skall kunna få mera tid att göra vården mänskligare? Det är detta frågekomplex jag så gärna skulle vilja få belyst av dem som förstår saken bättre än jag. Samhällsutvecklingen har ju lett till att vi, under århundraden, har lämnat över mycket av det våra förfäder själva hade att ta på sig till det som grundlagen kallar ”det allmänna”: skyddet till liv och lem och vården av sjuka och gamla, för att ta två exempel. Vi betalar vår skatt för att andra skall göra jobbet åt oss. Men om det jobbet inte blir gjort så som vi skulle önska oss, kan vi inte bara slå oss till ro — eller börja kverulera. Ansvaret för att det vi tycker skall göras också blir gjort kan vi inte lämna ifrån oss till en statsrättslig konstruktion utan ansikte och ibland utan hjärta. ”Samhället” är i grund och botten, och till slut, bara vi själva. I årets finansplan räknar man med att industrin minskar antalet anställda med 20 000-30 000 personer. Dessa och några till, inalles 35 000 personer, beräknas komma att anställas i den offentliga, främst kommunala verksamheten, eftersom kommunerna väntas få bättre råd nästa budgetår genom ökade skatteinkomster. Även om personalförstärkningarna i den offentliga verksamheten har en egendomlig tendens att först och främst hamna på kontoren, kan man väl hoppas att några av de 35 000 personerna skall kunna placeras inom sjukvården, barnomsorgen och omsorgen om de äldre. Men för den som är verksam i ett landsting, där man år för år nödgats skjuta ofrånkomliga utgifter utan täckning framför sig — på samma sätt som staten nu också i och med förra årets budget börjat göra — för den är det svårt att tro att det skulle finnas ekonomiskt utrymme för en väsentlig ökning av lönekostnaderna för vårduppgifter. Om kommunernas likviditet tillfälligt förbättras, kommer man inte då först att försöka sanera ekonomin innan man ger sig in på nya åtaganden? Ändock är de här 35 000 nya jobben bara en ringa del av de 140 000-230 000 nya jobb inom den offentliga sektorn som sysselsättningsutredningen och den senaste långtidsutredningen räknat med fram till år 1980. Sysselsättningsutredningen framhöll i det sammanhanget att ”de automatiska inkomstökningarna i den offentliga ekonomin inte på långt när är tillräckliga för att finansiera en ökning av den offentliga sysselsättningen. —- Den som förordar en sysselsättningsökning inom den offentliga sektorn måste också vara beredd att ta det praktiska ansvaret för att skapa ett nödvändigt finansiellt utrymme.” Icke långt därefter replikerade herr Sträng i kompletteringspropositionen förra våren, att ”sparandet i den svenska ekonomin är totalt sett otillräckligt — sparandet i vår ekonomi måste öka. —- Det är inom den offentliga sektorn som det ökade sparandet måste åstadkommas.

I detta perspektiv är det nödvändigt att både stat och kommun ålägger sig stor restriktivitet med nya åtaganden. Den offentliga verk Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt samheten kommer i framtiden inte att kunna byggas ut i samma snabba takt som karakteriserat de senaste åren.” Hur skall vi då ha det? Kan vi öka sysselsättningen inom vårdområdet eller kan vi inte göra det? Var skall sysselsättningen annars ökas? Inom industrin lär det knappast bli. Tvärtom förefaller det ju nu som om allt flera av de tillgångar vi byggt vårt välstånd på börjar rasa: gruvor, stål, varv, maskiner, sjöfart, fiske, för att nämna några. Samtidigt är: vi inne i en utveckling där energin blir dyrare och kanske även knappare. Vad skall egentligen svenska folket i framtiden syssla med och hämta sina inkomster från? De sociala reformer som genomförts i detta land under de senaste 20 åren har möjliggjorts framför allt genom den oavbrutna ekonomiska tillväxten, som i sin tur hämtat kraft ur en fortgående ökning av produktiviteten i näringslivet. Denna var, enligt uppgifter i finansplanen, ca 7 96 årligen under 1960-talet. Vad den är i dag vet man förmodligen inte, men för andra året i följd har industriproduktionen nu minskat. Kanske är vi, snabbare än vi tänkt oss, på väg mot det samhälle utan tillväxt, som förespråkare för en ny ekonomisk världsordning här hemma och ute anser ofrånkomligt. Hur mycket vågar vi räkna med — och redan nu inteckna — en framtida produktivitetsförbättring i vårt land? I hur stor utsträckning kommer sociala reformer i arbetslivet, som hittills betalats bl.a. genom förbättrad produktivitet, att — i förening med ständigt ökade energikostnader — så småningom undergräva produktivitetsutvecklingen? Statsmakterna har emellertid gång efter annan valt att tillgodose sociala reformkrav även med risk att dessa skulle kunna medföra en minskad produktivitet. Fram till de senaste åren tycks det också ha gått bra. Men kan man även i fortsättningen genomföra sådana sociala reformer, som innebär minskade arbetsinsatser, utan att samtidigt minska inkomsterna, om den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet nu böjer av nedåt? Den politik som hittills förts i vårt land — i motsats till många andra länder — har prioriterat sysselsättningen framför penningvärdet. Samtidigt är det uppenbart — och det framhålls också i finansplanen — att ”den registrerade arbetslösheten inte längre ger tillräcklig information om det faktiska arbetsmarknadsläget”. I klartext innebär detta förmodligen att det inte har funnits tillräckligt många arbetsuppgifter i vårt land, där en anställning kunnat motiveras inom ramen för en marknadsekonomi. Detta är nog inte enbart ett konjunkturfenomen. I själva verket har vi sedan länge genom olika åtgärder — förlängd skolgång, sänkt pensionsålder, arbetstidsförkortning, förlängd semester, ledigheter för olika slag av vård och studier, ökad sjukfrånvaro och annat — minskat antalet personer, som annars skulle konkurrera på arbetsmarknaden, och bland de återstående fördelat de otillräckliga arbetstillfällena på flera människor, som nu i stället arbetar under kortare tid. Det är emellertid bara inom en marknadsekonomisk ram som det finns för få arbetstillfällen. Överallt i vårt land finns det inom vård och utbildningsväsendet, liksom inom miljövården, mängder av arbetsuppgifter, som borde utföras, men för vilka det inte finns några pengar att betala med.

För samtidigt som man alltså inte kan anställa det halva sjukvårdsbiträdet är det massor av människor i landet som får betalt enbart för att göra någonting som kanske egentligen inte är särskilt meningsfullt, eller göra något som på sätt och vis bara är ”privat” — studier, vård — eller i värsta fall inte göra någonting alls. Jag kan inte riktigt få det att gå ihop. Men det är kanske för att jag är så ny i riksdagen. Herr talman! De senaste två åren har jag haft förmånen att få deltaga i riksdagens tillsyn av framtidsstudiesekretariatet. Det har varit en mycket intressant uppgift, men knappast en särskilt hoppingivande sådan. Av många skäl vill det synas som om vi vid det här laget hade nått fram till — och kanske t.o.m. åter börjat avlägsna oss från — vad som har kallats ”tillväxtens gränser”. De ”stigande förväntningarnas revolution” ser ut att avlösas av ”de fallande förväntningarnas”. En ny ekonomisk världsordning — om det begreppet skall tas på allvar — kommer att kräva av oss, och andra, att vi skapar lågenergisamhällen, och därmed samhällen med låg produktion — men kanske just därför hög sysselsättning — och med sparsamhet och hushållning som övergripande målsättning. Dagens politiska huvuduppgift skulle i så fall bestå i att så snabbt — men också så varsamt — som möjligt försöka åstadkomma en kongruens mellan de politiska målen på kort sikt och dem vi måste räkna med på litet längre sikt. Också ur detta perspektiv måste vi kanske, i det framväxande svenska fyragenerationerssamhället, redan nu fundera på hur man bäst skall kunna tillgodose önskemålen om en mänskligare vård, även om detta i dag emellanåt i praktiken förefaller att vara vad man skulle kunna kalla en obetalbar uppgift.

Herr talman! Jag vill här ägna några minuter åt alkoholpolitiken. Alkoholen är ett av våra allvarligaste sociala problem. Det är därför angeläget att åtgärder snabbt sätts in för att minska alkoholskadorna i samhället. Regeringen har nu aviserat en proposition i frågan till den 10 mars, och många ser med stora förväntningar fram emot innehållet i den propositionen. Alkoholen måste sättas in i sitt sociala och samhällspolitiska sammanhang, och åtgärder måste vidtagas som verkar till att alkoholkonsumtion och alkoholskador minskar. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Om man på sikt skall kunna förebygga ett utbrett bruk och missbruk av alkohol och andra stimulantia måste man anpassa samhällsplaneringen till individens förutsättningar och behov. Barn och ungdom måste få växa upp i miljöer där de kan finna stimulerande och meningsfull sysselsättning och där kontakterna med föräldrar och andra vuxna kan utvecklas till en förtroendefull gemenskap. För att förebygga att alkoholmissbruk grundläggs i unga år är åtgärder för bättre skolmiljöer och för en aktiv och meningsfull fritid för ungdomen av största betydelse. Det är också helt nödvändigt att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Skapandet av boendemiljöer som ger förutsättningar för gemenskap och solidaritet och där människor genom samverkan och personligt ansvarstagande kan skapa en trygg tillvaro är en viktig del i arbetet på att förebygga sociala störningar och missbruksproblem. Arbetslivets utformning har också stor betydelse för människors möjlighet att finna sig till rätta i tillvaron. En förändring av människors sociala situation, kombinerad med aktiva och på ett tidigt stadium insatta hjälp och stödåtgärder för den som redan drabbats av sociala störningar och missbruksproblem är således nödvändiga grundstenar i en politik, vars syfte är att nedbringa alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Det gäller i hög grad att satsa på förebyggande åtgärder. Vi nås av många oroande rapporter från olika håll, exempelvis från sjukvården. De alkoholskadade har ett sjukvårdsbehov som är minst fem gånger större än normalbefolkningens. Alkoholen spelar stor roll i trafikolyckorna. Från skolan kommer larmrapporter som talar om barns och ungdomars dryckesvanor. Forskare har konstaterat samband mellan våld och alkoholkonsumtion. Ökar konsumtionen ökar våldet, minskar konsumtionen minskar våldet. Jag nämnde sjukvården. Den belastas i hög grad av sjuka med alkoholproblem. Antalet missbrukare i vårt land uppskattas till 200 000-300 000 personer. Två tredjedelar av dem representerar en dold alkoholism. 30 000-50 000 av alkoholmissbrukarna är fysiskt, psykiskt och socialt så skadade att de är i behov av vård. Något tusental är intagna på institutioner för nykterhetsvård, och över 2 000 ligger på kropps och psykiatriska sjukhus, större delen på grund av alkoholmissbruk. Jag nämnde att alkoholen spelar stor roll vid olyckor i trafiken. De belastar sjukvårdens hårt ansträngda resurser och, vilket är ännu värre, medför oerhört stort mänskligt lidande. Vi vet att ungefär 1 200 personer årligen omkommer i trafikolyckor. Omkring 15 000 tas in på sjukhus — en del handikappade för hela livet. Är vi verkligen uppmärksamma på alkoholens roll i trafiklivet? I 10-30 26 av alla dödsolyckor är alkoholpåverkade inblandade. En tredjedel av de omkomna i singelolyckor är alkoholpåverkade. Mot denna bakgrund förstår var och en hur angeläget det är att vi får en proposition som ger underlag för en ny alkoholpolitik. Vi måste alla fråga oss: Hur kan vi förbättra situationen? Hur kan vi förebygga? Jag tycker att förutom insatser för att förbättra människors sociala situation är det nödvändigt med en omfattande och vederhäftig information om alkoholens skadeverkningar. Det måste satsas ännu mer än hittills på information i skolan, i föreningslivet och på arbetsplatserna på ett sådant sätt att informationen når ut till alla grupper och alla åldrar. Den bästa effekten tror jag att man får om informationen i alkoholfrågor samordnas med information om narkotika, tobak, kost, motion m.m. Därigenom blir denna information ett led i den allmänna hälsoupplysningen och sjukdomsförebyggande verksamheten. Jag tror också att det är viktigt att informationen sätts in på ett tidigt stadium, t.ex. vid mödra och barnavårdscentraler. Informera de blivande föräldrarna — de är troligen då väl motiverade för information. Fortsätt med förskolan. Ge förskollärarna ökad utbildning om alkoholens skadeverkningar, så att de i sin tur kan uppmärksamma barnens situation. Öka fortbildningen för skolans personal, för det är en mycket viktig uppgift för skolan att ge eleverna grundläggande faktainformation om alkohol och andra beroendeframkallande medel. Skolans undervisning bör byggas ut både i grundskolan och i gymnasiets samtliga klasser. Det finns de som menar att skolungdomens missbruk av droger är ett sysselsättningsproblem. Det kanske är så. I så fall är det ytterligt angeläget att i förebyggande syfte satsa på aktiva åtgärder för fritidssysselsättning för ungdomar under håltimmar i skolan och på fritid. Ungdomsarbetslösheten är farlig. Därför bör det ske en satsning på sysselsättning för ungdom. Jag sade att vi måste förebygga. Hur skall vi göra det? Hur kan konsumtionen nedbringas? Forskning har visat att priset har stor inverkan. Är priset på alkohol högt minskar i regel såväl konsumtion som sjukdomar orsakade av alkohol. Vi måste alltså sträva efter en sådan beskattning på alkohol att konsumtionen nedbringas. Dessutom tycker jag att alkoholreklamen borde förbjudas. Det kan inte vara riktigt att lägga ner miljoner på reklam för varor, som vid bruk förorsakar den enskilda människan så svåra lidanden och hela samhället så enorma problem och kostnader som alkoholen gör. Vårt grannland Finland har för ett par veckor sedan beslutat om förbud mot alkoholreklam. Nog borde vi kunna göra detsamma! Sedan är det oerhört viktigt att satsa på forskning. Forskningen måste få ökade resurser. Vi har i vårt land en omfattande forskning om alkoholproblemen och vi har grupper som är beredda att, om de får pengar, fortsätta att forska om varför vissa människor missbrukar alkohol och varför vissa blir alkoholister. Det är det vi måste komma fram till — orsakerna! Först då kan vi verkligen åtgärda på ett riktigt sätt. Jag vill, herr talman, till sist uttala den förhoppningen att propositionen om alkoholpolitiken föreslår sådana åtgärder att de stora problem som vi i dag har i vårt samhälle på grund av hög alkoholkonsumtion kommer att minska i framtiden. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt